Herr talman! I proposition nr 61 om företagareföreningarnas framtida verksamhet redogör departementschefen för den mindre företagsamhetens organisation i olika avseenden. Departementschefen konstaterar att den har en mycket stor betydelse i vårt näringsliv, att den anpassar sig väl till ändrade förhållanden, inte minst beträffande konjunkturerna, att dess produktivitet genomsnittligt måhända ligger något lägre än den större industrins men att produktivitetsökningen under senare år har varit snabbare i de mindre företagen än i de större. De mindre företagen utgör ofta en fruktbar miljö för uppkomsten och förverkligandet av nya idéer, inte minst när det gäller nya produkter och produktionsmetoder. Vissa inslag i vår tids ekonomiska och tekniska utveckling bidrager faktiskt utan tvivel till att skapa en gynn sam jordmån för mindre företag. Så är t.ex. fallet i USA, där konkurrenskraftiga småföretag har kunnat bestå trots en långt driven rationalisering, en avancerad teknik och tillgång till en stormarknad, som i sig själv gynnar tillverkning i långa serier och uppkomsten av stora produktionsenheter. I propositionen uppmärksammas också att de mindre företagen har vissa speciella svårigheter. De saknar inte sällan tillgång till belåningsbara säkerheter och har i olika avseenden inte samma möjligheter som större företag att anskaffa nödigt kapital. Deras möjligheter till egen kapitalbildning kan även vara små, trots att företaget arbetar rationellt och hävdar sig väl i konkurrensen. Marknadsföring och produktutveckling är också områden på vilka de mindre företagens begränsade såväl personella som tekniska och ekonomiska resurser behöver ett komplement. Företagareföreningarna har härvidlag haft en stor uppgift att fylla, och avsikten är naturligtvis att de skall fylla en stor uppgift även i framtiden. Den nu föreliggande propositionen, som tillkommit efter en ingående utredning om den mindre företagsamhetens situation, är i många avseenden tillfredsställande. I vissa hänseenden har departementschefen enligt min åsikt gjort förbättringar i förhållande till utredningens förslag. Det gäller framför allt frågan om den allmänna servicen och rådgivningen till företagen, i vilken statsrådet följt reservanterna Torsten Anderssons och Stig Stefansons i utredningen framförda mening. I anslutning till propositionen har väckts ett antal motioner. Dessa avser att vidga företagareföreningarnas möjligheter till stödgivning. blem. Detta understrykes också såväl av statsrådet som av utskottsmajoriteten. I utredningen konstateras bl.a. att t.o.m. tillgången på grundläggande sakuppgifter är otillräcklig. I reservationen nr 1 till utskottsutlåtandet föreslås att särskilda medel skall ställas till förfogande för en treårig försöksverksamhet för att man bättre skall kunna komma till rätta med dessa brister. Den forskning som bedrives i de samhällsvetenskapliga institutionerna vid universiteten skulle därigenom få ett värdefullt komplement. Detta område av samhällsforskningen bör ägnas ytterligare intresse. Kreditstödet över företagareföreningarna skall avse tillverkningsföretag inom hantverk och småindustri. Transportväsende och distribution blir emellertid alltmer integrerade i all vår produktion. En allt större andel av transporterna i vårt näringsliv ombesörjes numera genom lastbilar. Transportväsendet hör organiskt samman med vår produktion. Åkerinäringen är en utpräglad småföretagarbransch, av företagare med endast ett eller några få fordon. Av de drygt 13 000 medlemsföretagen i Svenska lasttrafikbilägareförbundet är i runt tal 70 procent enbilsåkerier. Medeltalet bilar per företag är två. Det finns enligt vår mening samma skäl att beakta lastbilsbranschens behov av kapitalförsörjning över företagareföreningarna som övriga företags kapitalförsörjningsproblem, vilka kan komma i fråga i detta sammanhang. I anledning av motion vid fjolårets riksdag fann bankoutskottet att lastbilsbranschens kapitalförsörjning erbjuder problem. Utskottet hänvisade då till den näringsgrensavgränsning som «skulle vidtagas i samband med det statliga kreditstödets fördelning vid utformningen av företagareföreningarnas verksamhet. De mindre företagen är mycket beroende av just lastbilstransporter. Detta accentueras av den i stora regio Utredningen har föreslagit att beslutanderätten i fråga om garantigivningen intill för samma sökande högst 200 000 kronor skall delegeras till företagareföreningarna, under förutsättning av visst eget risktagande från deras sida. Flertalet remissinstanser har tillstyrkt detta förslag. Statsrådet följer emellertid inte utredningens och de flesta remissinstansers rekommendationer. Denna fråga tillhör visserligen inte de större och viktigare, men den bör ändå observeras. Det förefaller riktigt, när företagareföreningarna anses kapabla att avgöra direktlån upp till 150 000 kronor, att de också bör få avgöra lånegarantier upp till ett belopp av 200 000 kronor. Vi föreslår att regler för förlusttäckning i anledning av sådana beslut bör utformas av Kungl. Maj:t med hänsynstagande till nuvarande ordning vid direktlångivning. Därmed låge ju ansvaret för förlusterna hos företagareföreningarna, och de farhågor statsrådet framför som skäl mot denna anordming borde då vara i stort sett eliminerade. Herr talman! De övriga reservationerna har kommenterats av herr Gustafsson i Skellefteå, och jag ber därför att med detta få yrka bifall till de reservationer som är fogade till detta utskottsutlåtande.

Herr talman! Det har väl redan sagts att vi alla är överens om företagareföreningarnas och småföretagens stora betydelse för svenskt näringsliv, och jag skall inte på något sätt kommentera detta. Det förslag som vi nu har att ta ställning till gäller ändrade bestämmelser för föreningarna, och såsom redan framhållits bygger förslaget på det betänkande som utredningen avlämnade 1967. Riktlinjerna för företagareföreningarnas verksamhet i framtiden skall vara att de skall främja produktionen och särskilt inrikta sig på företag inom hemslöjd, hantverk och småindustri med ekonomiskt goda framtidsutsikter. Man skall dock inte genom företagareföreningarna bedriva någon lokaliseringspolitik — den sköts ju på annat sätt. Enligt förslaget skall föreningarna stärka sin rådgivningsoch konsultverksamhet för att främja företagens rationalisering och ge de små företagen möjligheter till experthjälp i tekniska och ekonomiska frågor. I en del fall skall rådgivningen lämnas kostnadsfritt, men är uppdraget av mera speciell art skall föreningarna ta ut avgifter från beställarna. Någon egen kursverksamhet skall föreningarna inte bedriva, men de skall biträda de centrala organen när det gäller att lägga upp kurser och rekrytera deltagare m.m. I fråga om det ekonomiska stödet skall verksamheten fortsätta med hantverksoch industrilån samt med industrigarantilån. Man skall också få möjvighet att i fortsättningen lämna stöd till förvärv av befintlig industribyggnad, en möjlighet som inte har funnits tidigare. Till en och samma låntagare skall man kunna lämna ett lån på högst 150 000 kronor, och i fråga om lånegaranti skall — såsom förut har sagts — beslutanderätten ligga hos kommerskollegium. De reservationer som är fogade till utskottsutlåtandet har väl inte någon större principiell betydelse. Den första reservationen gäller om man skall ha forskning och utredningsverksamhet speciellt inom småindustrin och inom företagareföreningarna. Vi är väl överens om att det finns speciella problem för småindustrin, men vi anser att denna forskning skall ske inom de vanliga samhällsvetenskapliga institutionerna. Reservationen nr 2, som man här har talat om, gäller lastbilstrafiken. Där stöder reservanterna sig på en motion, vari krävs att man omedelbart skulle besluta i detta ärende och inordna »även lastbilstrafikbranschen». Så långt går inte reservanterna, utan de kräver en utredning. Såsom nämnts har denna fråga varit uppe tidigare. Men 1963, tror jag det var, fattade riksdagen ett principbeslut att fristående föreningar inte skulle göra någon gränsdragning när det gäller lastbilstrafiken. Reservationen 3 behandlar beslutanderätten i fråga om kreditgarantigivningen. Riksdagen ansåg att man inte skulle flytta över denna uppgift från kommerskollegium utan att den alltjämt bör vara kvar där. Det är klart att man kan besluta om kreditgarantierna på annat sätt, men enligt min mening bör uppgiften alltjämt ligga kvar på kommerskollegium. Ett bifall till motionerna skulle medföra att företagareföreningarna måste få en ökad statlig reglering och dessutom måste man införa besvärsrätt i frågan. Reservationen 4 med följdreservationen 5 gäller en ökning av statsanslaget till administrationen från 5 miljoner till 6,5 miljoner kronor. I reservationen 4 tas inte mer än ett enda argument upp, nämligen att statens inkomster av ränta blir större än vad som beräknas i propositionen. Föreningarnas räntevinster och direkta lånevinster har hittills gått till föreningarna för att täcka kostnaderna. Nu skall föreningarna enligt propositionen leverera in räntan på utlämnade lån av statsmedel med vinstavdrag för täckande av förlust. I stället får föreningarna ökade administrationsbidrag som ersättning för de förutvarande räntevinsterna. I framtiden kommer föreningarna inte att vara beroende av räntans fluktuationer, då bidragen kommer att beräknas efter behovet och inte efter då gällande räntenivå. Reservationen vill tydligen återgå till en bidragsberäkning efter räntefot. Sett i ett kortsiktigt perspektiv skulle detta i dagens läge ge ett större bidrag, men vad händer om räntan sjunker? En räntesänkning med en procent motsvarar mer än den anslagshöjning som här föreslås i reservationen. Bidraget skulle då sänkas i motsvarande del. Dessutom bör man inte utgå från räntan en viss dag, när man gör en matematisk beräkning, utan man bör göra jämförelser med utgångspunkt från en längre tidsperiod. Det är inte heller fråga om några specialdestinerade medel. Vidare kostar även statens pengar ränta — här tycker jag att man har gjort ett tankefel. Man menar väl inte att staten gör någon större affärsmässig nettovinst på den räntan? Hur stor är den i så fall? Slutligen kvarstår frågan om reservanterna läst fel i de motioner som de stöder. Reservanterna jämför — ur en källa som jag inte vet något om — statens väntade och faktiska bruttovinstinkomster; motionärerna däremot jämför bruttoräntan enligt föreslagna och nu gällande regler. även om reservanterna avsett att anamma motionärernas resonemang men uttryckt sig otydligt gäller invändningarna mot reservationen även motionerna. I fråga om motionerna tillkommer det felslutet att man jämför två räntesatser som inte rör sig parallellt och i samma takt. Redan vid en sänkning av räntan med en halv procent är motionärernas argument i det närmaste förbrukade. När kommer för övrigt statens förluster in i bilden? Om reservanterna hade motiverat sin ståndpunkt med ett underbyggt behovsresonemang skulle diskussionen kanske givit något för framtiden. Jag kan inte komma ifrån intrycket att man har gjort en matematisk kullerbytta för att lyckas med konststycket att i ett sammanhang ställa sig bakom ett stort antal sinsemellan motsägande motionsyrkanden. Om propositionen bifalles tillförsäkras föreningarna minst lika stora inkomster som tidigare och vinner den fördelen att dessa inkomster blir säk rare och oberoende av räntevariationerna. I fråga om fördelningen av bidragen har reservanterna inte någon från motionärerna avvikande mening. De föreslår sålunda ett enhetligt basbelopp om 200 000 kronor. Kanske räcker det om jag här framhåller att länens storlek och uppgifter är mycket olika. Om man jämför t.ex. Gotland och Blekinge med vilket som helst av norrlandslänen förstår man, att utgifterna är betydligt större i norrlandslänen än i övriga län. I reservationen nr 6 föreslås en höjning av anslaget till Statens hantverksoch industrilånefond från 20 miljoner till 40 miljoner kronor. Enligt propositionens förslag kommer ett utlåningskapital på i runt tal 64 miljoner kronor att finnas disponibelt. I denna summa ingår de pengar som finns reserverade, anslaget på 20 miljoner kronor och de amorteringar som föreningarna får in, dvs. i runt tal 39 miljoner kronor. Under budgetåret 1965/66 lånade föreningarna ut cirka 43 miljoner kronor. Under budgetåret 1966/67 uppgick utlåningarna till cirka 41 miljoner kronor, och från den 1 juli till 31 december 1967 lånade man ut cirka 15 miljoner kronor. Det är riktigt, som herr Gustafsson i Skellefteå säger, att de nya reglerna kommer att medföra en viss ökning av behovet, eftersom man nu får låna ut upp till 150 000 kronor. Men det blir faktiskt inte fråga om en ökning med mer än 7 å 8 miljoner kronor om året. Med en konstant eller något ökad investeringsvilja kan behovet beräknas till 50 miljoner kronor. Enligt propositionens förslag finns det faktiskt möjligheter att låna ut 64 miljoner kronor. Det tycker jag är en ganska hygglig siffra. Jag skulle önska att investeringsviljan och därmed behovet av pengar vore större. När vi diskuterade arbetsmarknadspolitiken var tongångarna ganska pessimistiska vid bedömningen av konjunkturutvecklingen. Nu tror man tydligen att det ganska snart skall bli en uppgång i konjunkturerna och att det skall bli möjligt att förbruka 20 miljoner kronor utöver de 64 miljoner kronor jag talat om.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

Herr talman! Jag vill inte förneka att det, om de förslag vi har ställt beträffande anslag till företagareföreningarnas lånefond bifalles, mycket väl kan hända att det inte går åt under kommande år. Men vi har tidigare haft ganska kraftiga reservationer när det gällt företagareföreningarna — det har rört sig om 10—11 miljoner vissa år — och den summan är väl inte i och för sig någonting att oroa sig för. Men jag tror ändå att herr Fagerlund underskattar ökningen av kraven på direktlån. Han sade att de kommer att öka med ungefär 7,5 miljoner, och det är den utlåning som ligger mellan den tidigare godtagna gränsen och den nya gränsen. Men om herr Fagerlund läser utredningen så finner han att man där säger, att det har visats en tydlig tendens bland låntagarna att försöka pressa ned låneanspråken så att de skulle hålla sig under gränsen för direktlån. Det kommer de inte att göra i fortsättningen, och följaktligen blir höjningen säkert mycket mer än 7,5 miljoner. Till detta kommer att anspråken under detta år har varit små, beroende på konjunkturerna. Skulle konjunkturerna förbättras, vilket vi hoppas, kan man mycket väl tänka sig att här finns ett uppdämt behov som kommer att slå igenom under kommande år. Beträffande höjningen av anslaget till administrationsbidrag fäste herr Fagerlund stort avseende vid att det var motiverat med detta ränteresonemang. Jag vill om detta bara säga att det även finns andra skäl för en höjning, bland annat att utredningen före slår att föreningarna skall få betalt för de tjänster de gör de offentliga organen och de är inte så små, särskilt inte de som sköter lokaliseringspolitiken. Statsrådet har däremot föreslagit att de icke skall ha betalt för dessa tjänster. Det är också ett skäl för en höjning av administrationsbidraget. Invändningen att ett enhetligt belopp skulle vara till nackdel för Norrland skulle jag kunna gå med på om vi inte hade föreslagit höjningen på 1,5 miljon kronor att fördelas bland de föreningar som har det största behovet. Med detta förslag samtidigt i bilden anser jag att denna invändning icke har något värde.
Herr talman! Beträffande lastbilstrafiken delar jag inte herr Fagerlunds farhågor att svåra gränsdragningsproblem skulle uppstå. Transporter hör intimt samman med praktiskt taget all produktion, vartill kommer att kapitalsvårigheterna för transportnäringen och lastbilsnäringen är så stora att vi genom ett stöd åt denna del av verksamheten skulle hjälpa framför allt de mindre företagarna och inte minst de områden som i dag har besvärliga transportproblem. Ett belopp på 5 miljoner kronor föreslås i administrationsbidrag. Detta förefaller måhända ganska tillfredsställande eftersom det bidrag som för närvarande utgår utgör 1890 000 kronor. Man finner dock att företagareföreningarnas ekonomiska ställning inte förbättras genom det nu föreslagna beloppet. De kommer nämligen att gå miste om nettoränteinkomsten som de förut fått tillgodoräkna sig. Den uppgick till 3,1 miljoner kronor under budgetåret 1966/67. Alltså har föreningarna redan nu inkomster på cirka 5 miljoner kronor. Jag vill erinra om att enligt propositionen skall företagareföreningarnas uppgifter vidgas inte minst beträffande service och hjälp till företagarna. Denna verksamhet måste få ett mycket högt värde. Statens ränteinkomster på företagareföreningarnas direktlån kommer med nuvarande ränta att öka från 534 procent till 774 procent. Vidare erhåller staten en halv procent på utestående industrigarantilån. Dessutom bortfaller i stort sett statens utgifter för risktäckningsmedel för föreningarnas direktlån om departementschefens förslag går igenom. Den nettoinkomstökning som staten härigenom kan tillgodoräkna sig skulle uppgå till 1,5 miljon kronor. Vi tror att det beloppet behövs för att företagareföreningarnas verksamhet skall kunna nå det mål som jag förutsätter att departementschefen avser med sin proposition.

Herr talman! När det gäller administrationsbidraget föreslog utredningen 150 000 kronor, medan departementschefen har gått upp till 200 000 kronor. Jag tycker det är ett ganska hyggligt belopp. Det kan sedan kanske vara riktigt vad herr Gustafsson i Skellefteå säger att jag underskattar ökningen av kraven på direktlån. Låt oss då fördubbla beloppen, och det finns ändå gott om pengar kvar. Det är väl riktigt att lastbilar och transporter är ganska nära förenade med det svenska näringslivet. Men om man här tar bort villkoret att det skall vara hantverk, småindustri och hemslöjd och ger lån även till transportföretag med lastbilar uppstår säkert nya gränsdragningsfall, som det inte blir lättare att ta itu med.
Herr talman! Jag kan hålla med herr Fagerlund om att utredningens förslag i många avseenden är sämre än propositionens inte minst genom att man i propositionen föreslår 200 000 kronor i administrationsbidrag. Det tycker jag i och för sig är ett rimligt förslag, men det täcker ändå inte de faktiska kostnader som de flesta företagareföreningarna har. Man kan ju inte gå efter arealen i de olika länen och säga att Blekinge och Gotland inte är speciellt stora. Allt beror ju på omfattningen av företagsamheten och omfattningen av företagareföreningarnas arbete i respektive län samt på hur många engagemang och utredningsuppgifter de åtar sig. Men, herr talman, det var inte närmast det jag tänkte säga, men det var intressant att få bemöta herr Fagerlund i det avseendet. Det är klart att man i den offentliga debatten om småindustrins betydelse, dess problem och framtidsutsikter med skiftande utgångspunkter kommit till starkt varierande slutsatser. Från vissa håll har det hävdats att de mindre företagen inte kommer att spela någon betydelsefull roll i det framtida industrisamhället. Vissa anser att de mindre företagen kommer att konkurreras ut av storföretagen. Andra gör däremot gällande att de mindre företagen väl kommer att stå sig i konkurrens med de stora företagen. Den omständigheten att uppfattningarna så starkt går isär visar att underlaget för en realistisk framtidsbedömning är klen. Man har en bristfällig statistik, brist på vetenskapliga undersökningar vad det gäller denna företagargrupp. Det hade varit intressant om vi hade haft en utredning jämsides med företagareföreningsutredningen som hade fått ta upp och utrett just frågan om den mindre och medelstora industrins betydelse. Då hade man kunnat föra en debatt i samtliga de frågor som gäller den mindre industrin utan att göra sig skyldig till överdrifter. Man hade kunnat klarlägga frågan med utgångspunkt från en belysning av den mindre industrins nuvarande situation och aktuella utvecklingstendenser. Man hade kunnat få en »nulägesbeskrivning». Det hade varit värdefullt om vi här i dag, eller i natt skall jag väl säga, herr talman, när vi behandlar företagareföreningarnas organisation och verksamhet, hade haft ett sådant material tillgängligt. Jag har i denna kammare tillsammans med medmotionärer väckt en motion angående utbildning av företagareföreningarnas personal. Om den saken skriver utskottet att »viss» utbildning har förekommit inom företagareföreningarna, och det kan jag understryka. Det har förekommit en viss utbildning för deras personal men av ringa omfattning. Under alla år som föreningarna har haft någon verksamhet har man haft två kurser för personalen och en konferens. Denna verksamhet är alltså mycket blygsam. Här fordras det att insatser görs för att fortbilda den personalen. Det framgår inte minst av att dessa problem tagits upp vid tre tillfällen på internationella konferenser med den typ av föreningar som är statsstödda och som har hand om den mindre industrin. Det råder inga delade meningar om att just rådgivning och kursverksamhet är betydelsefulla för företagareföreningarna och framför allt för företagarna. Då måste ju företagareföreningarna ha personal som på rätt sätt kan delta i fråga om rådgivning. Jag har den uppfattningen att föreningarna inte skall syssla med direkt kursverksamhet, och härvidlag har jag samma uppfattning som statsrådet i propositionen. Det finns ju rätt många olika slags kursaktiviteter som på något sätt borde kunna samordnas. Jag tror att man i alltför liten grad utnyttjat det vanliga skolsystemet. Skolöverstyrelsen har ju alla möjligheter att vara behjälplig vid utarbetandet av kurser, liksom också företagareföreningarnas tjänstemän. När man nu skall försöka få till stånd bättre kurser för företagare tror jag man bör tänka på att hålla dem på en sådan nivå att det uppstår intresse för vidareutbildning. Då bör det finnas re aktiveringskurser eller kurser på realnivå, och det skall vara korta kurser på hemorten i stället för de som nu bedrives i =: Arbetsgivareföreningens, SHIO:s och Hantverksinstitutets regi. Tyvärr svarar inte deltagarantalet vid dessa kurser mot antalet mindre företagare. Jag föreslog i motionen nr 6 i denna kammare ett anslag på 100 000 kronor till företagareföreningens tjänstemän för utbildning. Nu förutsätter utskottet alltså att om företagareföreningarnas förbund gör en framställning om bidrag i detta avseende, så skall förbundet få de begärda pengarna. Herr Fagerlund har tidigare berört administrationsbidraget. Jag har i motion föreslagit att man skulle utgå från ett genomsnittligt basbelopp på 200 000 kronor för varje förening. Departementschefen har sagt omkring 200 000 kronor efter prövning. Med erfarenhet från min verksamhet inom företagareföreningen har jag klart för mig hur svårt det är för föreningarna att göra upp en budget, främst med tanke på fluktuationer i räntesatserna, som förekommit tidigare. Statskontoret kunde t.ex. företa en räntehöjning. Det kunde också bli en räntesänkning som medförde ett ganska kraftigt inkomstbortfall för oss. När vi lägger upp vår budget vet vi inte heller hur stort statsbidrag vi får, utan vi får räkna på föregående års resultat. Därför tycker jag det är rimligt med ett basbelopp på 200000 kronor. Jag kan peka på våra egna kostnader i Örebro län, som uppgick till 254 000 kronor förra året. Vi är till stor del beroende av det bidrag på 60 000 kronor som vi får från landstinget. Nu skall vi emellertid få vidgade arbetsuppgifter, och det förutsätter ju också att vi får bättre resurser. Departementschefen har i propositionen också uttalat att föreningarna bör få ökade resurser. Genom den här omläggningen får staten en inkomstökning på totalt 1,3 miljon kronor i form av räntor. Jag har i motionerna 609 i första kammaren och 761 i andra kammaren begärt en höjning av limiten på våra direktlån till 150 000 kronor. Vi har haft denna motion i tre år. Nu blev den tillstyrkt av utskottet, och även departementschefen har gått på den linjen. Innan jag slutar mitt anförande skulle jag vilja ställa en fråga till statsrådet. Vad jag finner vara en avgjord svaghet i propositionen, något som anammats även av utskottet, är sammankopplingen av direktlån med garantilån. Detta anser jag inte vara bra, ty det kommer ju i stor utsträckning att låsa OSS. Låt oss ta som exempel att en företagare får ett garantilån på 400 000 kronor. Han amorterar en viss del. Om några år kommer han igen. Han behöver rörelsekapital till vissa förbättringar. Han begär ett direktlån på 75 000 kronor, men han har kvar att amortera låt oss säga 175 000 kronor. I den situationen har vi enligt förslaget inte möjligheter att hjälpa honom. Det tycker jag är den största bristen i detta förslag, som i Övrigt är bra. Jag har en stor erfarenhet av att vi ofta får gå in och hjälpa företagare i ett sådant läge. Eftersom han har kvar att amortera över 150 000 kronor, måste vi säga nej. Det är en avgjord svaghet i detta förslag. Jag skulle gärna vilja höra statsrådets uppfattning om detta. Detta hinder kommer att vara en direkt nackdel för oss i vår verksamhet. Tidigare har vi i sådana fall kunnat klara många företag som tillfälligt haft svårigheter med rörelsekapital.

Herr talman! Vi torde väl alla vara överens om att landets företagareföreningar visat sig vara väl skickade att handlägga de alltmera krävande och alltmera växande uppgifter som faller under föreningarnas verksamhetsom råde när det gäller att stödja hantverket och den mindre industrins rådgivningsoch låneverksamhet. I propositionen nr 61 understryker också departementschefen detta. Inrikesministern har även på ett mycket förnämligt sätt i propositionen redogjort för hantverkets och den mindre industrins aktuella problem. Företagareföreningarna bör enligt departementschefens uppfattning förstärka sin rådgivningsoch konsultverksamhet, och ett visst utrymme måste också lämnas för en kostnadsfri eller inte helt kostnadstäckt rådgivning. I detta vill jag helt instämma. Det finns all anledning räkna med att hantverket och den mindre industrin även framdeles kommer att spela en mycket viktig roll i vårt produktiva liv. Det torde inte råda någon tvekan om att företagareföreningarnas låneverksamhet har spelat och spelar en mycket viktig roll i produktionsfrämjande syfte. Mot den bakgrunden ter det sig naturligt att de resurser staten ställer till föreningarnas förfogande står i rimlig proportion till företagsbeståndet inom de olika föreningarnas verksamhetsområden. I motionerna I: 817 och II: 1062 har hemställts att Stockholms läns företagareförening och Företagareföreningen i Stockholms stad vid tilldelning av administrationsbidrag och lånemedel räknas som två föreningar även om en sammanslagning skulle komma = till stånd. Statsutskottet har i sitt utlåtande nr 102 hemställt att riksdagen måtte avslå motionerna. Utskottet har motiverat sitt ställningstagande med att det 1 propositionen förutsättes att de två företagareföreningarna i «Stockholms stad och Stockholms län kommer ati slås samman. Det är riktigt som utskottet framhåller, och det står också i motionerna, att de två föreningarna redan nu bedriver sitt arbete med gemensam administration, men vi skall inte glömma att det sker med personalen anställd av båda föreningarna och att föreningarna ledes av två styrelser. Jag vill också framhålla, herr talman, att föreningarna hittills vid tilldelning av administrationsbidrag och lånemedel har räknats som två föreningar. Eftersom föreningarna för närvarande har gemensamt kansli, gemensam <cehefstjänsteman och av rationaliseringsoch besparingsskäl också gemensam administration i Övrigt, kan en sammanslagning av föreningarna icke medföra nämnvärda kostnadsbesparingar. Inom båda föreningarnas verksamhetsområde finns för närvarande cirka 16 000 företag, medan övriga föreningars verksamhetsområde i medeltal omfattar cirka 3 500 företag. Statsutskottet har endast räknat med 24 föreningar. Enligt min uppfattning borde man dock ha räknat med 25 företagareföreningar, dvs. det antal som nu finns. Även om utskottet förutsätter en sammanslagning av de av mig berörda föreningarna, är ju någon sådan sammanslagning ännu inte beslutad, varför man borde ha räknat med 25 föreningar från administrationsbidragssynpunkt. I utskottets utlåtande framhålles, att det bör ankomma på Kungl. Maj:t att inom ramen av de totalt anvisade medlen bestämma bidragens storlek för varje förening. Utgående bidrag kommer således att anpassas efter behoven inom varje förenings verksamhetsområde. Jag tolkar denna skrivning så att den medger att sådan hänsyn kan tagas till medelstilldelningen, att Stockholms stad och län åtminstone till dess att sammanslagningen blivit genomförd betraktas som två föreningar i bidragsoch lånemedelssammanhang. Från denna utgångspunkt, herr talman, har jag inget särskilt yrkande.

Herr talman! Jag hade inte tänkt gå upp i denna debatt, men eftersom jag fått ett par frågor skall jag försöka att helt kort besvara dessa. Jag har i medkammaren fått en fråga, som jag där inte hann besvara men som har ett allmängiltigt intresse. Man efterlyste Öövergångsbestämmelser för sammansättningen av = företagareföreningarnas styrelser, eftersom årsmötena äger rum vid denna tid på året. Låt mig säga följande. Företagareföreningarna kan lugnt utse styrelser enligt nu gällande regler fram till 1969 års årsstämma. Vi kommer att meddela sådana övergångsbestämmelser att de nya reglerna om styrelsernas sammansättning inte kommer att träda i kraft omedelbart. Den andra frågan ställdes nyss av herr Andersson i Örebro och gällde problemet om hur en förening skall kunna lämna ett direktlån ovanpå ett eventuellt kreditgarantilån, som redan har amorterats ned. Ja, herr Andersson, vi är väl överens om att någonstans måste man dra en gräns, och vi har dragit gränsen vid 150 000 kronor. Vi kan som exempel ta ett lån på 0,5 miljon kronor, som beviljats av kommerskollegium. Det lånet amorteras ned, men så vänder sig vederbörande till föreningen med begäran om ett tillskott på 75 000 kronor. Då får inte den instans som beviljat det stora lånet, dvs. kommerskollegium, möjlighet att bedöma om det är rimligt att i det läget lämna ett ytterligare tillskott. Kommerskollegium, som skall bevaka det tidigare lånet, kan alltså inte göra en bedömning av hur det förhåller sig med exempelvis omsättningstillgångarna. Vem tar då risken? Risken tas inte av kommerskollegium utan av föreningen. Det kan inte vara riktigt att man på det sättet bollar mellan två instanser. Vi har velat sätta gränsen vid 150 000 kronor, ty vi anser att om man kommer under denna summa är risken mindre — den är den minsta möjliga. Låt mig slutligen säga att jag är mycket glad över den enighet som råder omkring förslaget. Givetvis noterar jag med en viss tillfredsställelse att det har uppmärksammats att vi har gått kanske något längre än vad utredningen gjort. Herr Nilsson i Tvärålund vill naturligtvis notera att vi på ett par punkter har följt reservanternas förslag. Det har vi gjort därför att förslagen varit bra. Det spelar ingen roll varifrån förslagen kommer, huvudsaken är att de är bra. Herr Nilsson i Tvärålund har inte uppmärksammat den enligt min mening kanske väsentligaste frågan, nämligen den om räntekostnaderna. På den punkten är ju utskottet enigt, så jag polemiserar inte. Jag vill bara rikta uppmärksamheten på att kommittén i likhet med herr Stefanson och herr Torsten Andersson föreslog att vi skulle besluta om en halv procents ränteökning ovan bankräntan. Den halva procenten skulle avsättas till en förlustriskfond, vilket alltså betyder att vi skulle öka företagarnas lånekostnad med en halv procent. Allright, det är en tanke som på ett sätt är förståelig. Det betyder emellertid att man på något sätt här mer går in för att bilda en intresseförening, där man låter företagarna själva dela kostnaden för en eventuell förlust. I det fallet har vi ju tagit ett helt nytt grepp om problemet, vilket jag vill rikta uppmärksamheten på. Vi säger: Bibehåll kostnaden för företagarna men tag av banken en del av den vinst som är bankens. Det gör vi därför att vi anser att ett kreditgarantilån, där alltså staten står bakom, är guldkantat. Det var det före år 1965 då det låg med cirka en procents räntekostnad under normalräntenivån. Men i ett besvärligt kreditmarknadsläge passade bankerna på att ta denna procent, därför att de frågade sig varför de skulle ta ut en mindre kostnad för ett kreditgarantilån, när de kunde låna ut sina pengar på annat håll och få högre ränta. Nu tycker vi att kreditmarknadsläget är sådant, att det bör vara möjligt att ta tillbaka någonting av denna ränteskillnad. Därför går vi den vägen att vi säger: Låt de företag som verkligen behöver det få behålla den räntekostnad som de i dag har och se till att vi inte höjer den. Låt oss förhandla med bankerna och se vad vi kan åstadkomma för att på det sättet bringa ned både företagarnas och statens kostnad. Uppnår vi ett resultat — säg en halv procent — i förhandlingarna med bankerna, kommer dessa medel att flyta in till staten, men de kommer då att medverka till den förlustrisktäckning som staten åtager sig. Jag tror att man för litet observerat detta principiellt mycket viktiga problem. En lösning av problemet skulle kanske — mera bestämt vågar jag inte uttrycka mig — öppna nya vägar också på andra områden när det gäller att nedbringa kostnaderna för delar av vårt näringsliv. Det gäller inte minst den del som innefattar hantverkare och småföretagare, vilkas kostnader exempelvis för räntor utan tvivel är betungande. Jag har bara velat peka på denna utomordentligt väsentliga punkt.

Herr talman! Jag har uppmärksammat utredningens krångliga förslag rörande räntorna, men så här i nattens sena timmar vill jag inte gärna ta upp någon längre diskussion. Jag anser emellertid att propositionens förslag i detta avseende är mycket bättre än utredningens — jag har ingen förståelse för utredningens förslag på denna punkt. Utredningen föreslog ju en förlusttäckningsavgift på 3 procent, medan Men jag skall återgå till den fråga jag ställde och som jag fick svar på. Statsrådet säger att kommerskollegium inte kan hålla kontroll över de nya lån som vi ger i form av direktlån. Detta system har dock fungerat mycket bra — några bakslag torde inte ha inträffat. Företagareföreningarna gör även när det gäller industrigarantilånen en bedömning av om det finns sådana tillgångar att ifrågavarande förening får säkerhet för direktlånen. Det får då förutsättas, att om ett industrigarantilån amorterats från 400 000 kronor ned till ungefär 175 000 kronor, så finns det tillgångar, om dessa inte omsatts i andra investeringar. Men jag skulle väl tänka mig att företagareföreningarnas tjänstemän kan göra den bedömningen. Jag kanske skulle ha ställt en fråga om saken tidigare — men vi för ju denna debatt i nattens sena timmar, I propositionen står ingenting om det kapital vi skall ha på bank. Vi måste i alla fall ha ett visst kapital på bank. Plötsligt kan ett företag sälja en fabriksbyggnad och företagareföreningen får in pengar. Dessa måste snabbt placeras på bank. Vilken ränta skall vi betala till statskontoret? Vi får 524 procent på bank. Skall staten ha 714 procent?
Herr talman! Jag har ingen anledning att på något sätt polemisera mot statsrådet Johansson beträffande de frågor som vi är helt eniga om. Jag tog inte upp exemplet beträffande servicen därför att det var herrar Torsten Andersson och Stefanson som reserverat sig i utredningen, utan därför att dessa frågor ligger mig varmt om hjärtat i min egenskap av norrlänning. Jag har en stark känsla av att just inom stödområdet finns ett särskilt starkt behov av olika former av service och en uppföljning av åtgärderna från företagareföreningens sida. Det ingår också i företagets skyldigheter att tillåta beslutsgranskning och kontrollbesök. Det kräver också ökade resurser för företagareföreningarna, Företaget har också skyldighet att redovisa verksamheten för tillsynsorganet 0. S. Vv. Jag tycker att dessa skyldigheter är väsentliga och det förhållandet att det finns ökade resurser hjälper företagarna över svårigheter. Företagarna kan också lära sig åtskilligt genom sådana besök. Vi föreslår en höjning av administrationsbidraget därför att företagareföreningarna har ålagts ytterligare uppgifter. Man räknar med att företagareföreningarna skall orka med ytterligare uppgifter. Då är det väl logiskt att man verkar för att de skall få bättre resurser för att kunna utföra de uppgifterna.

den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej.

Herr talman! Herr Berglund har i en interpellation frågat socialministern, om han vill redogöra för regeringens syn på det ökande alkoholmissbruket och om den vill vidta extra ordinära åtgärder för att i förebyggande syfte komma till rätta med detta missbruk. Interpellationen har överlämnats till mig för besvarande. Herr Berglund har hänvisat till vissa siffror rörande antalet alkoholskadade och antalet dödsfall till följd av alkoholmissbruk och även anfört en del siffror rörande de kostnader som sådant missbruk förorsakar. Klart är att alkoholens skadeverkningar är stora och att det krävs omfattande insatser för att komma till rätta med alkoholmissbruket och dess följder. Vad alkoholkonsumtionen beträffar visar kontrollstyrelsens statistik för år 1967 i jämförelse med år 1966 en kraftig uppgång för lättvin och starkare maltdrycker men endast en obetydlig ökning av konsumtionen av spritdrycker och starkvin. Den totala alkoholkonsumtionen beräknas under år 1967 ha ökat från 6,07 till 6,36 liter per invånare Över 15 år. Konsumtionens relativa fördelning på längre sikt visar en klar förskjutning från starkare till svagare drycker. Antalet omhändertaganden för fylleri steg från år 1966 till år 1967 med 6 procent. Ungdomsfylleriet visar i stort sett oförändrad frekvens sedan år 1965. Vi är alla överens om att alkoholmissbruket och därav föranledda skador är ett allvarligt samhällsproblem med både medicinska och sociala aspekter. Regeringen följer utvecklingen inom detta område med stor uppmärksamhet och har vidtagit olika åtgärder i syfte att förebygga alkoholmissbruk och hjälpa missbrukarna. Flera utredningsförslag är att vänta. Jag vill i detta sammanhang först erinra om att den av regeringen hösten 1965 tillsatta alkoholpolitiska utredningen fått i uppdrag att granska effekten av 1954 års nykterhetsreform. Jag vill vidare erinra om att fylleristraffutredningen väntas inom en nä ra framtid föreslå bl.a. att berusade personer omhändertas på särskilda kliniker. Dessutom vill jag nämna, att den nyligen tillsatta socialutredningen har till uppgift att ta upp frågan om en allmän översyn av bl.a. nykterhetsvårdslagen. Uppdraget innefattar en granskning av vårdoch behandlingsmetoder. En saklig upplysning rörande faror i samband med alkoholförtäring och skador beroende på alkoholmissbruk har en stor uppgift att fylla. Denna upplysning är redan nu omfattande. Frågan om formerna för denna upplysningsverksamhet ingår i alkoholpolitiska utredningens uppdrag. Någon speciell kampanj utöver den upplysningsverksamhet som nu pågår i olika former anser jag inte påkallad i avvaktan på resultatet av de pågående utredningarna.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

Allt flera röster höjs för att något måste göras för att komma till rätta med dem. Vad jag velat vända mig mot är den braskande alkoholreklam som alltfort ohämmat får föras inte minst i de massmedia, som samhället är ansvarigt för, nämligen radio och TV. En intensiv, oblyg och smygande alkoholreklam kan konstateras i program av varierande slag. Reklamen är av sådan art att de unga får den uppfattningen att drickandet i dess olika former och vid snart sagt alla tillfällen hör till ett beteendemönster, som är vedertaget, och det lockar dem till efterföljd. Finansministern anför en del statistiska uppgifter om fylleriförseelserna och den alltmer ökande alkoholkonsumtionen. Man kan få en bild av det ökande ungdomsfylleriet genom att studera en broschyr, som utgivits av Folkpartiets ungdomsförbund. Där redovisas att konsumtionen av alkohol har ökat kraftigast i de lägre åldrarna. Under en tioårsperiod har alkoholförseelserna för 15—17-åringarna ökat med 193 procent. Det är i sanning en skrämmande siffra, som talar sitt tydliga språk. I den nämnda broschyren heter det vidare: »En politik som syftar till att motverka alkoholskadorna måste ägna ungdomsfylleriet särskild uppmärksamhet. Som nämnts har ökningen av ungdomsfylleriet varit utomordentligt markerad efter 1955 och ingen åldersgrupp kommer upp till så hög fyllerifrekvens som 18—20-åringarna. För 15—17-åringarna har antalet fyllerianhållanden tredubblats under den fria spritens tid. — — — Omfattningen av ungdomens alkoholbruk — — — låter ana att andelen svårt alkoholskadade kommer att stiga i samhället och därmed ge en ökning av personliga tragedier, brottslighet, ekonomiska förluster och krav på hjälpåtgärder.» Nästa vecka kommer vi ju att fira folknykterhetens dag. Inför den dagen har en del skrämmande uppgifter beträffande alkoholvanorna, särskilt hos vår ungdom, redovisats. Uppgifterna angående ungdomens — för att inte säga barnens — alkoholvanor har upp rört allmänheten. Efter förstamajhelgen kunde tidningarna berätta att hundra stockholmsbarn gripits för fylleri. Läkare och polis arbetade för högtryck under valborgsmässoafton för att hinna ta hand om svårt berusade ungdomar. En poliklinik tog hand om 20 berusade 12—13-åringar. Det visar sig att varannan pojke och varannan flicka i 14-årsåldern någon gång smakat sprit. 28 procent av pojkarna och 17 procenti av flickorna i åldersgruppen använde alkohol regelbundet, d.v.s. minst en gång i månaden. Bland 11-åringarna i grundskolans fjärde klass har nära 40 procent av pojkarna och drygt 20 procent av flickorna alkoholdebuterat. En undersökning som statens ungdomsråd utfört visar att ungdomarnas alkoholdebut sker vid allt lägre åldrar. Herr talman! Vad samhället i dag ägnar den största uppmärksamheten åt är vårdnaden och tillvaratagandet av dem som hunnit bli alkoholiserade och behöver vård i en eller annan form. Denna vård förorsakar samhället stora utgifter. Men inte nog med det — individen själv är i de flesta fall förlorad för samhällsnyttigt arbete och blir för framtiden en belastning för stat och samhälle. Jag vill därför säga några ord om den förebyggande vården. Jag menar att t.ex. en motreklam, som inriktas på att förhindra ungdomar från att börja med alkohol, är det primära. Skulle en sådan kampanj kunna genomföras i större omfattning kunde kanske en del vinnas. Finansministern säger i svaret att den år 1965 tillkallade alkoholpolitiska utredningen fick i uppdrag att ägna stor uppmärksamhet åt frågor rörande undervisningsoch upplysningsverksamhet. Utredningen har meddelat att den också ägnar stor uppmärksamhet åt dessa frågor. Jag har i denna kammare väckt en motion med begäran att en undersökning skulle göras om hur man på bästa sätt skulle kunna ordna upplysningsverksamheten på detta område. Allmänna beredningsutskottet uttalade i sitt utlåtande över motionen att utredningen dittills inte givit något exempel på hur upplysningsverksamheten skall läggas upp. Enligt mitt förmenande har det inte kunnat skönjas någon särskild aktivitet i massmedia exempelvis. En uppryckning behöver därför ske fortast möjligt, ty läget är allvarligt. Det har riktats en häftig kritik — givetvis en ganska oberättigad sådan — mot politikerna som vägrar ta upp alkoholfrågan. Göteborgs Handelsoch Sjöfarts-Tidning innehöll den 9 april i år ett referat från en konferens om alkoholen, individen och samhället som anordnats i Göteborg av Folkrörelsernas samorganisation mot alkoholmissbruk och Nykterhetsfolkets centralförsamling. Det heter där att samtliga politiker i riksdagen bär ansvaret men att regeringspartiet bär en särskilt stor del. Vidare heter det att ju fler människor som kommer till skada genom alkoholen, desto större blir vår tolerans mot alkoholens skadeverkningar. Vi skulle alltså på något sätt bli avtrubbade, och också politikernas toleransnivå skulle höjas i takt med alkoholskadornas ökade utbredning. Förhåller det sig på det viset, är det i sanning skrämmande, och jag undrar ändå om inte uttalandet har fog för sig. Vi får inte vara liknöjda och tafatta när det gäller att ta itu med en av vårt lands farligaste folkfiender. Följande nog så anklagande uttalande har gjorts: Något helhetsgrepp på problemet finns inte. De sociala och medicinska skadorna skyfflas behändigt över till socialdepartementet, som bara kan ta itu med bråkdelen av skadorna. Det är obegripligt att man föredrar att hellre satsa resurserna på vård och rehabilitering än på förebyggande åtgärder. — Man har också gått till angrepp mot mellanölet; det har ju visat sig att ungdomen i särskilt hög grad hänger sig åt öldrickande. Det sägs att företrädarna för de olika politiska partierna inte ägnar dessa problem tillräcklig uppmärksamhet. Jag har redan tidigare i mitt anförande lämnat exempel på att vi inom vårt parti tagit upp dem till analysering. Vi har i 24 punkter givit till känna hur vi vill att denna samhällsfråga skall behandlas. I den allmänna debatten, men också i personliga sammanhang, har frågan om ersättningsskyldighet gentemot dem som drabbas av alkoholskador tagits upp. Bland annat har väckts ett åtal, och utgången av denna rättssak motses givetvis med intresse. Det är allvarliga problem som uppstår genom samhällets profiterande på människornas alkoholbegär. Det kan bli oanade konsekvenser därav. Jag skulle vilja fråga: Är det inte tid att börja se mer allvarligt på denna fråga? Jag skall för min del gärna medverka till att förhindra ytterligare skadeverkningar — och vem vill inte göra det i vårt folks intresse? Finansministern är överens med mig om att alkoholmissbruket och därav föranledda skador är ett allvarligt samhällsproblem med både medicinska och sociala aspekter. Han säger att regeringen följer utvecklingen med stor uppmärksamhet och har vidtagit olika åtgärder för att förebygga alkoholmissbruk och hjälpa missbrukarna. Dessutom redogör finansministern för de utredningar som är tillsatta. Detta är, som jag antytt, gott och väl. Men jag skulle önska att man betraktar denna fara för missbruk, särskilt hos ungdomen, på samma sätt som den som uppkommer vid olika slag av epidemier. Uppstår t.ex. en salmonellaepidemi slår man strax larm och skyr inga medel för att hindra en fortsatt utbredning. Jag tycker att dagens alarmerande budskap om det stegrade alkoholmissbruket borde utlösa en liknande reaktion, särskilt hos regeringen. I detta sammanhang skall man inte tillgripa långsamma utredningar, utan det krävs handlingskraft och nya initiativ. Tidigare har i riksdagen från vårt parti föreslagits en upplysningskampanj, men förslaget föll både i utskott och kamrar. Vi framförde därvid den uppfattningen att samhället gjorde för litet när det gällde upplysningskampanjer. Jag skulle vilja säga att den långsiktiga effekten inte behöver förtas utan snarare torde stimuleras av en sådan intensivkampanj mot alkoholen som vi önskade få till stånd. Dylik upplysning kan ges dels lokalt, dels genom en bred intensivkampanj, dels genom att det arbete som pågår på skilda plan intensifieras. Jag kan som exempel nämna högertrafikomläggningen och upplysningskampanjen i anslutning därtill. Den visar klart och tydligt hur värdefull en väl genomtänkt upplysningskampanj kan vara. Alla står vi förundrade inför det fenomenet att man med så ringa skador kunde övergå från vänstertill högertrafik. Men det var tack vare den intensiva propaganda som fördes, inte minst i TV och radio. Vi vill emellertid också ha en bättre upplysning i skolorna. Det kan påvisas flera skäl för att denna aktivitet bör ökas. Man har gjort en undersökning av de läroböcker för grundskolans sjätte, sjunde, åttonde och nionde klasser som berör alkoholen. De har inte ett ord att säga t.ex. om att alkoholism är en sjukdom. Eleverna får inte heller veta något om vad alkoholsjukdomen är symptom på. Sådan upplysning måste dock vara av värde när det gäller ställningstagande till alkoholkonsumtion. Herr talman! Vad är det då som gör att människorna — och särskilt vår ungdom ända ned i de lägre åldrarna — alltmer blir offer för alkoholbegär? Jag tror att det är en viss otillfredsställelse med tillvaron såsom sådan, trots att vi lever i det samhälle vi har i dag. Dessutom verkar naturligtvis de äldres exempel. Man måste finna ett medel för att få sina krav på livet tillfredsställda, och så söker man sig till de usla brunnarna: alkohol, tobak, narkotika och annat. Vi måste ge de unga en rätt livsinriktning genom undervisning, påverkan och goda exempel. är en stark och målmedveten man, gå i spetsen för en intensifiering av alla de insatser, som kan hjälpa oss att bemästra dessa problem? Av hans svar läser jag ut att vi har likartade åsikter om dem, och jag tror att vi med förtroende för varandra skulle kunna nå goda resultat. Jag skulle gärna vilja lägga finansministern på hjärtat att nu ta ett krafttag för att försöka komma till rätta med dessa svårigheter, t.ex. genom att söka skapa en motreklam, särskilt avsedd för vår ungdom, mot alkoholpropagandan, som vi ser kan föra till oanade konsekvenser. TInitiativet ligger givetvis i regeringens hand. Jag vill, herr talman, gärna få se ett resultat.

Herr talman! Fru Ryding har frågat om jag delar uppfattningen att dyrortsgrupperingen bör frångås vid fastställande av normalbelopp för existensminimum och om jag i så fall är beredd att ta initiativ härtill. Hon har vidare frågat om jag vill pröva frågan om en ändring av 50 § kommunalskattelagen avseende maximeringen till 4 500 kronor beträffande existensminimum enligt de synpunkter som framförts i interpellationen. Den tillämpade ortsgrupperingen av exislensminimum innebär en anpassning till de förhållanden som råder på lönemarknaden i stort. Så länge vi har en ortsgruppering på lönesidan bör vi enligt min mening ha motsvarande differentiering beträffande normalbeloppen för existensminimum. För de tilllägg som i vissa fall utgår utöver normalbeloppen är taxeringsnämnderna obundna av dyrortsgrupperingen. I den mån skillnaderna mellan ortsgrupperna försvinner i lönehänseende sker motsvarande justering för normalbeloppen vid beräkning av existensminimum. Maximibeloppet för avdraget för nedsatt skatteförmåga är nu lika över hela landet, 4500 kronor, med visst tillägg för barn i existensminimifallen. Frågan om maximeringsreglerna prövas för närvaråände inom finansdepartementet.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

Jag tolkar detta som ett tecken på att man överväger en höjning av denna gräns, och jag vill uttrycka min förhoppning att en sådan behövlig ändring snarast måtte komma till stånd. Vad beträffar den andra frågan om ortsgrupperingen av existensminimum, har jag genom finansministerns svar fått klart besked om att han anser att vi så länge det finns en ortsgruppering på lönesidan också bör ha en motsvarande differentiering beträffande normalbeloppen för existensminimum. Finansministern säger att han inte tänker vidtaga någon justering av normalbeloppen vid beräkning av existensminimum förrän ortsgrupperna försvinner i lönehänseende. Till detta skulle jag först vilja göra följande reflexioner. att de existerande lönerna exakt skall utgå efter dyrort bara när det gäller de statliga och de kommunala lönerna. På den privata marknaden har lönerna faktiskt reglerat sig själva på ett helt annat sätt, och där är det inte i så stor utsträckning dyrorterna som bestämmer differentieringen, utan denna beror också på andra faktorer — faktorer som inte alls faller inom ämnet för min interpellation och som jag därför inte skall ta upp nu. Men om nu avgörandet om dyrortsgrupperingen är överfört till arbetsmarknadens parter, som det hetat länge och som jag känner till, kvarstår i alla fall det faktum att en av dessa parter är staten, samhället självt. Borde inte staten och samhället här kunna intaga en progressiv hållning och medverka till positiva lösningar, allra helst som det faktiskt förhåller sig så, att just den statliga lönesidan har den största betydelsen för dyrortsgrupperingen i dag? Även om detta problem i och för sig är värt att diskutera — det gäller ju löntagarnas inkomster — var det inte just detta som min interpellation avsåg. Jag hyser den uppfattningen, att dyrortsgrupperingen är orättfärdig; den är en oformlighet som har överlevt sig själv. Därför anser jag för min del att den inte skall få lov att påverka lösningen av vad jag har interpellerat om, nämligen den orättfärdiga differentieringen av existensminimum. Jag skulle för den skull vilja fråga finansministern, om han i dag är beredd att uttala sig om det berättigade i att bibehålla den nuvarande dyrortsgrupperingen, på vilken finansministern alltså hänger upp hela differentieringen av existensminimum. Även om finansministern naturligtvis också kan hänvisa till arbetsmarknadens parter i detta fall, har väl finansministern ändå en egen uppfattning i denna fråga. Vidare skulle jag vilja ställa frågan: Har inte existensminimum ett rätt vä sentligt samband med skattebestämmelserna, eftersom det gäller att fastställa den undre gräns — alltså det minimum som måste garanteras en människa för att hon efter skatteuttaget skall kunna livnära sig? Varför kan finansministern då inte i stället ta hänsyn till det faktum att ortsavdraget — som man kanske också kan hänföra till ett slags »existensminimum» — är lika stort överallt i landet, eller rättare sagt lika litet över hela landet? Och varför inte också ta hänsyn till det som jag har berört i min interpellation, att det skattelindringsavdrag för nedsatt skatteförmåga som våra folkpensionärer kommer i åtnjutande av, även är lika stort över hela landet? En rad sociala reformer — jag tänker bl.a. på den senaste reformen om bostadstillägget till barnfamiljerna, som vi i denna kammare beslutade om sent i natt — är ju utformade enhetligt för hela landet. Bostadstillägget till barnfamiljerna är lika för göteborgare, stockholmare eller andra som är bosatta inom ortsgrupp 3. När man i dag talar om existensminimum talar man samtidigt om de fattigaste bland de fattiga. Jag tycker därför att det är på något sätt generande att här anlägga mekaniskt formella synpunkter och åberopa både skattekineseri och principrytteri. Herr talman! Jag har tillåtit mig att ta upp några spörsmål ytterligare, som jag själv och många med mig funderai över. Det skulle vara av mycket stort intresse, om finansministern ville komplettera sitt svar med att hjälpa mig och många andra att skingra några av oklarheterna på detta område och även undanröja en hel del frågetecken beträffande logiken.

Herr talman! Jag kan ge interpellanten rätt i att logiken inte är så konse kvent genomförd. Som interpellanten själv påpekade har vi ett familjebostadsbidrag som inte är dyrortsgrupperat, men vi har en bostadslånekungörelse, som är dyrortsgrupperad. Detta innebär att den statliga belåningen av bostäderna tar hänsyn till om bostaden byggs i Stockholm eller om den byggs i Västerås, Skanör eller Falsterbo. I fråga om lönerna finns det en dyrortsgruppering men inte då det gäller ortsavdragen. Jag har själv en gång i tiden signerat den proposition, enligt vilken man tog bort graderingen av ortsavdragen. När det gäller existensminimum har jag kommit till den slutsatsen att detta är intimt sammanknutet med det allmänna löneläget och den dyrortsdifferentiering reellt sett som trots alli föreligger och vilken vi aldrig kan helt eliminera. Jag har därför ansett att det inte finns någon anledning att göra ett specialingripande i avseende på existensminimum. Vid årets uppgörelse om statstjänarlönerna — vilken varit eller blir normerande för den kommunala sektorn, i den mån inte uppgörelse där träffats — har man tagit ett första steg mot ett närmande mellan högsta och lägsta dyrort. Jag vill minnas att en fjärdedel av spännvidden har försvunnit. Denna uppgörelse på lönemarknaden har haft regeringens sanktion, och jag kan glädja interpellanten med att säga att jag i princip tror att man skall sträva efter att eliminera dyrortsgrupperingen i det statliga systemet. Jag vet dock att det av praktiska skäl kommer att ta en viss tid innan vi är där, och även om dyrortsgrupperingen i det statliga lönesystemet är borta, kommer det ändå på grund av marknadsförhållandena att finnas en ganska stor nyansering i löneläget mellan de större tätorterna och den mera utpräglade landsorten. Jag vill minnas att lönespänningen nu ligger på 15 å 16 proceni mellan högsta och lägsta dyr ort i det statliga lönesystemet. Den fria marknaden är inte formellt bunden av denna skillnad, men i allmänhet är kollektivavtalen ändå uppgjorda med hänsyn tagen därtill. Om så inte är fallet, existerar på den fria marknaden en större inkomstoch lönespänning än vad som motsvarar den statliga regleringen.

Hur vi än gör, kommer marknadsförhållandena och människornas anhopning till tätorterna, med vad det innebär i kostnadsstegringar och brist på arbetskraft i de stora befolkningscentra, att skapa sina egna marknadslöner. Därför uppnår vi aldrig ett läge där skoarbetaren eller kontoristen på olika orter befinner sig i lika löneläge. Man må beklaga det eller inte, men på den fria marknaden är faktiskt löneskillnaderna större än inom den statliga sektorn. Detta utesluter emellertid inte att jag i princip kan förklara att vi när det gäller de statliga lönerna kommer att sträva mot en utjämning. Uppgörelsen vid årets löneförhandlingar är enligt min mening ett första steg i den riktningen.

Herr talman! Föreliggande förslag i författningsfrågan, som riksdagen nu skall behandla, är den i sitt slag viktigaste fråga som riksdagen haft att ta ställning till sedan den allmänna rösträttens införande. Inte sedan dess har så omfattande förändringar i våra grundlagar föreslagits. Detta skulle i och för sig motivera att dagens debatt inleddes med en historisk tillbakablick — en tillbakablick som i så fall fick sträcka sig mer än 100 år tillbaka i tiden, till 1866 års representationsreform. Inte minst riksdagens firande av riksbankens 300-årsjubileum kan synas inbjuda till en sådan betraktelse.

Denna delreform är emellertid mycket viktig och betydelsefull. Den skall ge oss en kammare, grundlagsfäst parlamentarism, ändrad mandatperiod och ett delvis nytt system för val av riksdagsledamöter. Efter vad nu kan bedömas kan grundlagsreformen i sin helhet genomföras först under senare hälften av 1970-talet. Ännu återstår alltså mycket arbete för grundlagberedningen innan vi når dit; jag skall emellertid inte närmare gå in härpå. Det skall understrykas att övergången till enkammarsystem och parlamentarismens inskrivande i grundlagen är viktiga delar i den författningsreform som vi strävar mot och om vars målsättning det råder en ganska allmän enighet. Det är demokratins arbetsformer och det parlamentariska livets spelregler som det ytterst gäller. Vid 1963 års riksdag väckte de nuvarande landshövdingarna Edberg, Sehlstedt och Netzén i denna kammare en motion med hemställan om översyn av principerna och formerna för den parlamentariska demokratin och den författningsmässiga ramen för vårt parlamentariska liv. Eftersom motionen i stora delar kom att ligga till grund för den följande år tillsatta utredningen i författningsfrågan, kommer jag i mitt fortsatta resonemang att anknyta till dess motivering. I motionen heter det: »Någon konstitutionell debatt på bred bas har icke förts i vårt land sedan den stora författningsrevisionen 1917—1921. Demokratin har blivit vår naturliga livsform.

I motionen säges det vidare: »Utgångspunkten är självfallet att söka i den uppfattningen, att den demokratiska livsformen och parlamentarismens förmåga till konstruktiva arbetsinsatser är starkt beroende av de konstitutionella former, inom vilkas ram den praktiska gestaltningen sker. Inom alla partier lägger man ner stor möda och betydande kapital på uppgiften att förmå alla medborgare att utnyttja den rätt demokratin ger dem att klargöra sin mening. Möjligheten att i val ge sin mening till känna blir demokratins grundbud. Individen förmår just så mycket som han ger ett kollektiv möjligheter att utföra; politisk historia skapas av de många med de personliga insatserna som ränning i väven. Om valhandlingen är det grundläggande blir det därefter valsystemets utformning, som i detalj reglerar partiernas styrkeförhållanden.» Så långt delas väl motionärernas mening av de flesta.

Det föreliggande betänkandet från konstitutionsutskottet behandlar icke endast propositionen med förslag till partiell författningsreform utan även propositionen med förslag till en förlängning av det provisoriska valsystemet för andrakammarvalen samt pro positionen med förslag till vissa ändringar i vallagarna; sänkning av rösträttsåldern samt ändring av valbarhetsoch behörighetsvillkoren för riksdagsledamöter. Ämnet för dagens överläggningar är följaktligen vitt och omfattande. Jag skall emellertid försöka begränsa mitt anförande till några korta kommentarer till det i stort sett enhälliga utlåtande som föreligger. Utskottet har nämligen på alla väsentliga punkter tillstyrkt regeringens förslag, vilket som bekant bygger i allt väsentligt på grundlagberedningens arbete. Alla motioner med ändringsförslag utom en, som berör s.k. dubbelval, har avstyrkts. På en del punkter föreslår utskottet justeringar av lagtexten, och några uttalanden görs med anledning av väckta motioner. I de stora principiella frågorna om övergång till enkammarsystem och parlamentarismens inskrivande i grundlagen har det rått allmän enighet, även om herr Larsson i Luttra i en reservation yrkar på ett allmänt uppskov med reformen. Jag skall i detta sammanhang inte ta upp den reservationen till närmare granskning; det kommer att göras av efterföljande talare. Att denna enighet på alla väsentliga punkter kunnat uppnås inom utskottet sammanhänger givetvis med frågans tidigare behandling. Jag har redan inledningsvis erinrat om författningsutredningens tillsättande år 1954. Utredningen presenterade sitt förslag i fyra betänkanden 1963. Jag skall inte närmare gå in på dessa betänkanden; de är allmänt kända för kammarens ledamöter. Efter remissbehandlingen uppnåddes efter segslitna partiöverläggningar enighet om att förslaget inte utan Ööverarbetning kunde läggas till grund för en reform på författningsområdet. På våren 1966 tillsattes grundlagberedningen. År 1967 framlade beredningen det betänkande, vilket efter remissbehandling i allt väsentligt lagts till grund för det av regeringen framlagda förslaget. Grundlagberedningen har enligt mitt bedömande arbetat snabbt och effektivt. Beredningen har som bekant bedrivit sitt arbete i nära kontakt med de stora politiska partierna. Jag skall inte närmare ingå på eller kommentera detta arbete. Jag vill endast konstatera att det genom den valda arbetsmetoden varit möjligt att redan innan förslagen presenterats i betänkandet uppnå en bred anslutning till dessa. Det är givetvis av största värde att en så vittgående författningsreform som den nu föreslagna vinner stöd hos en klar majoritet inom samtliga stora politiska partier. Jag har ingen erinran mot den valda arbetsmetoden, även om därav följt, som utskottet uttrycker det, »att utskottets granskning haft delvis andra förutsättningar i detta ärende än som vanligen är fallet». Mig synes detta vara den naturliga och enda framkomliga vägen. Till utskottets betänkande har fogats sju reservationer. Jag har redan nämnt en — av herr Larsson i Luttra — om förslagets huvudprinciper. Herr Sörenson, herr Hamrin i Jönköping och herr Nelander anser i en reservation att statsråden bör ges rätt att själva begära entledigande från sina uppdrag. Herr Wahlund motsätter sig i en reservation att regeringen ges möjlighet till nyvalsförordnande.

Herr talman! Jag skall inte i detta sammanhang ta upp dessa reservationer till närmare granskning och bemötande. Jag får måhända anledning återkomma härtill. På dessa punkter har det som synes icke varit möjligt att uppnå enighet. Flertalet reservationer gäller detaljspörsmål i det stora reformkomplexet, även om de är av principiell innebörd. Den fråga som tilldragit sig det största intresset utanför riksdagen synes vara antalet ledamöter i den nya enkammaren. Man har på sina håll talat om en mammutriksdag. Det finns anledning erinra om att vi genom 1866 års representationsreform fick 380 riksdagsledamöter. Då det antalet bestämdes, visserligen fördelat på två kammare, hade vårt land ett betydligt lägre invånarantal, för att inte tala om antalet röstberättigade. Antalet riksdagsledamöter minskas nu med i runt tal 10 procent. Det kommer att betyda att vissa partier får minskade möjligheter att bli representerade i varje valkrets liksom också vissa yrkesoch befolkningsgrupper. Utskottet har emellertid eftersträvat att nå största möjliga enighet. Från socialdemokratiskt håll har vi därför icke varit ovilliga att överväga ett mindre antal ledamöter, om enighet därom kunnat uppnås. »Folkpartiet lär ha sonderat terrängen med mittenbrodern», stod att läsa i en tidning. Hur det förhåller sig därmed är mig obekant. Jag vill emellertid ha sagt att vi inte fått något bud att överväga. Därmed står den träffade partiöverenskommelsen fast. I sitt ställningstagande till förslaget att enkammaren skall bestå av 350 ledamöter framhåller utskottet, att frågan om införande av ersättare för riksdagsledamöter bör behandlas med viss förtur av grundlagberedningen. Jag vill emellertid betona att utskottet därmed inte tagit ställning till denna tanke. När det gäller den nya enkammarriksdagens arbetsformer framhåller utskottet, att den frågan inte slutbehandlats av grundlagberedningen och att en översyn bör göras under det fortsatta arbetet med en total författningsreform, varvid erfarenheterna från enkammarriksdagens första år bör beaktas. Vad beträffar yttrandefriheten i riksdagen framhåller utskottet angelägenheten av att denna inte beskärs mer än absolut nödvändigt. Det bör tills erfarenheter vunnits räcka med att riksdagen på förslag av talmannen beslutar om viss tidsbegränsning av samtliga anföranden i ett ärende. Herr talman! I mitt anförande har jag icke närmare berört så viktiga delar av det föreliggande förslaget som valsystemet, den gemensamma valdagen, valperiodens längd, mandatfördelningen mellan valkretsarna och utskottets förslag att tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att kartlägga arbetsuppgifterna och dra upp riktlinjerna för en samlad översyn av den kommunala demokratin. Dessa delar kommer under den följande debatten att tas upp av andra talare. Det gäller även de avsnitt av betänkandet som upptar riksdagens kontrollmakt och riksdagens inre organ. Bland de nyheter i vårt parlamentariska liv som den föreliggande partielia författningsreformen innehåller är införandet av misstroendeförklaring en av de principiellt viktigaste. Enligt utskottets mening är det en betydande vinning att en form för utkrävande av det parlamentariska regeringsansvaret tillskapas. En sådan misstroendeförklaring skall icke vara förenad med motivering. Det är enligt utskottet en klar förtjänst, att en sådan förklaring kan riktas mot ett enskilt statsråd och inte endast mot regeringen samfällt. Icke minst konstitutionsutskottet hälsar denna från sin granskning fristående form för politiskt ansvarsutkrävande med tillfredsställelse. dast formellt berör riksdagens krigsdelegation har utskottet i anledning av väckta motioner funnit starka skäl tala för att krigsstyrelsens funktionsförmåga i krig skulle kunna förbättras genom ett par författningsändringar om krigsdelegationen. Det är utskottets övertygelse att det föreliggande förslaget skall vara till gagn för det beredskapsarbete som kan bhedrivas under delegationspresidiets ledning och överinseende. Till slut vill jag säga några ord om förslaget till sänkning av rösträttsåldern och ändrade valbarhetsoch behörighetsvillkor för riksdagsledamöter. Dessa delar av förslaget bör givetvis ses och bedömas i samband med den föreliggande grundlagsreformen som en vidgning av kretsen av de medborgare som har att ta ställning till och ansvar för samhällsfrågorna. Förslaget till sänkning av rösträttsåldern bör också ses mot bakgrunden av ett väntat förslag om sänkning av myndighetsåldern till 20 år. Utskottet tillstyrker såväl förslaget om att rösträttsåldern sänks så att rösträtt inträder året efter fyllda 19 år som förslaget att den särskilda valbarhetsåldern slopas och att för uppdrag som riksdagsledamot endast skall krävas att vederbörande är svensk medborgare och myndig. När riksdagen nu går att ta ställning till förslagen till partiell grundlagsändring kan det ske i stor enighet utan upprörande strid. Låt mig, herr talman, avsluta mitt anförande med att återknyta till den motion som väcktes 1953 om en författningsrevision. Motionärerna gör i denna ett försök till en sammanfattande bedömning av vårt lands parlamentariska liv. Jag citerar: »De med långa mellanrum vidtagna förändringarna i de konstitutionella grunderna tyder på fasthet och är samtidigt uttryck för hur noggrant man prövat sig fram till ändrade former. Antingen dessa varit politiskt betingade eller uttryck för rationella konstitutionella landvinningar eller nödvändiga för att bringa folkvilja och representation i närmare harmoni med varandra har den naturliga tveksamheten mot förändringar, som rör grundlagarna, varit naturlig och förklarlig. Emellertid kräver tiden och utvecklingen sitt, arbetseffektiviteten sitt, och folkviljans krav på ökat inflytande och delat ansvar sitt.» Därmed skall jag, herr talman, sätta punkt och hemställer om bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Herr Adamsson har betraktat det föreliggande förslaget från konstitutionsutskottets synpunkt och det befriar mig från att gå in på detaljer i förslaget där jag inte har ett särskilt ärende. Först skulle jag emellertid, herr talman, vilja betrakta förslaget ur en mer allmän aspekt. Ser man på grundlagarna världen runt finner man att de vanligtvis tillkommit mera abrupt efter krig, revolutioner och andra omvälvningar. I vårt land har vi levat i relativt lugn, det har inte förekommit några mer ingripande kriser, och så är också vår grundlag såsom den framträder i regeringsformen mer än 150 år gammal och vår riksdagsordning mer än 100 år gammal. När vi nu ämnar företa en genomgripande grundlagsreform kan vi säga att vi tagit god tid på oss, ty arbetet har pågått i snart 15 år och kommer väl att fortsätta ytterligare några år.

Sverige har förändrats från att ha varit ett utpräglat jordbruksland till att bli ett industriland och vad som, herr talman, är än viktigare: maktfördelningen inom det svenska folket har radikalt förändrats. Nu är emellertid vår grundlag tillskuren för ett helt annat samhälle än det vi lever i i dag. En vanlig medborgare som läser grundlagens paragrafer känner där inte igen det statsskick som vi verkligen har. Som vi alla vet har det vid sidan av regeringsformen vuxit fram en konstitutionell praxis, ofta utan stöd i grundlagen. Grundlagen omfattar inte vissa viktiga områden av vårt statsskick. Sådana resonemang gjorde att författningsutredningen tillkom 1953. Nu är att märka — och det är ett intressant förhållande — att 1953 års författningsutredning inte hade ett direkt uppdrag att skapa en ny konstitution. Det hette i direktiven för författningsutredningen att det finns »anledning att överväga, om författningen längre fullt ut motsvarar de krav, som i våra dagar bör ställas på en demokratisk konstitution». I direktiven för författningsutredningen framhölls i fortsättningen, att tiden tycks vara inne »att företaga en samlad översyn av demokratins funktionsproblem och på grundval härav genomföra en modernisering av vår författning». I författningsutredningen följde vi direktiven och satte oss ned att studera regeringsformen paragraf för paragraf. Vi undersökte om det skulle gå att göra förändringar och kompletteringar, men vi fann mycket snart att detta var omöjligt. Det gick inte att sätta nya lappar på det gamla klädet. Följden blev att författningsutredningen arbetade fram ett förslag om en ny konstitution. Författningsutredningen höll på i nio år. För att här göra en lång historia kort konstaterar jag bara att den produkt som blev resultatet av utredningens arbete befanns vara icke acceptabel. Jag har ingen anledning att här försvara författningsutredningen, eftersom jag i viktiga stycken — särskilt på de områden som sedan utsattes för hård kritik — var reservant i utredningen. Men rättvisan fordrar ändå att jag säger att författningsutredningens arbete var värdefullt. Det lade en god grund för det arbete vi sedan har hållit på med och det som vi ännu har framför oss, nämligen arbetei på ena moderniserad, ny författning. Sedan författningsutredningens förslag framlagts följde ett intensivt arbete och många diskussioner inom partigrupperna och på partiledarplanet. Man gjorde också nya utredningar på vissa besvärliga punkter, och efter förnyade diskussioner mellan partiledarna tillsattes så småningom grundlagberedningen. Vi tog där lärdom av vad som skett i författningsutredningen och försökte att så gott sig göra lät hålla kontakt med våra respektive partier. Så småningom kom vi fram till ett förhandlingsresultat, som dock egentligen ingen var helt nöjd med. I centerpartiet var det i första hand två punkter som vi inte annat än kompromissvis kunde acceptera, nämligen den gemensamma valdagen och de treåriga mandatperioderna. Jag skall inte här ingå på någon polemik mot socialdemokraternas inställning och filosofi rörande det kommunala sambandet. Vi gjorde en kompromiss. Det är inte mer att säga om den saken annat än att jag betraktar förslaget om den gemensamma valdagen och de treåriga mandatperioderna som något vi får betala för att över huvud taget få igenom en grundlagsreform. Om vi inte hade kunnat komma överens, hade vi inte haft ett förslag om reformens första etapp på kammarens bord i dag. Med sin majoritetsställning i riksdagen hade socialdemokraterna kunnat genomdriva ett förslag som de själva ville ha det, men det gjorde de inte, och det uppskattar jag. Och varför gjorde de inte det? Jo, de menade att när det gäller så väsentliga frågor i vår demokrati som dessa, måste de bäras upp av inte bara en smal majoritet utan av en allmän — för all del kompromissvis framkommen — uppfattning inom alla partier i Sveriges riksdag. Om vi inte hade kommit fram till det föreliggande kompromissresultatet, så hade hela frågan säkerligen skjutits långt in i framtiden. Om majoritetsställningen i riksdagen förändrades, skulle situationen självfallet bli exakt densamma. Vi anser liksom socialdemokraterna att en liten majoritet inte bör pressa fram ett beslut i dessa så väsentliga frågor för vår demokrati. När man studerar kompromisspaketet är det i första hand kammarsystemet som man fäster sig vid. Det innebär att vi skall ha en enkammare, och det är vi överens om. Jag menar dock att diskussionerna kring eneller tvåkammarproblemet varit ganska snedvridna och vi har överdimensionerat skillnaderna. Jag tänker härvid på kritiken mot första kammaren med dess opinionseftersläpning, förorsakad av att kammarens ledamöter väljs på så lång tid och ersätts successivt. Detta har medfört att det blivit ett långt tidsavstånd mellan valunderlaget för kammarledamotens riksdagsmandat och den tidpunkt när han agerar i riksdagsärendena. Vi har varit överens om att detta förhållande måste ändras. Men det förtjänar att påpekas att sådana ändringar mycket väl skulle ha kunnat åstadkommas också i ett tvåkammarsystem. Man glömmer i dessa diskussioner också att vi när det gäller den kanske viktigaste delen av riksdagsarbetet, nämligen utskottsverksamheten, redan har ett slags enkammarsystem. Den beslutsmässiga delen av kamrarnas arbete skulle vidare lätt kunna ordnas enkammarmässigt bara genom en sådan åtgärd som att gemensamma voteringar skulle hållas även i lagfrågor. Hur man än vrider och vänder på dessa frågor kommer man fram till det resultatet, att det är överläggningarna i riksdagen som vållar besvärligheterna. Det görs gällande, bl.a. i en höger reservation biträdd av en folkpartist, att vi måste minska antalet riksdagsmän från de föreslagna 350 — inom parentes innebär det såsom herr Adamsson sagt en minskning från 384 med 34 ledamöter — till 300 ledamöter i en enkammare. Man pekar framför allt på det förhållandet, att ett för stort antal riksdagsmän medför utdragna debatiter, långa plena och andra besvärligheter. Jag kan inte följa med i dessa resonemang. Jag erkänner gärna att det kommer att bli svårigheter, om man inte gör något åt debattformerna i en kammare med 350 ledamöter. Reservanterna på denna punkt kan väl inte heller tro att problemet skulle klaras bara genom en minskning av antalet kammarledamöter till 300. Vi har minsann besvärligheter redan i denna kammare med våra 233 ledamöter, särskilt vid denna tid på året. Nej, andra åtgärder måste sättas in. Och vilka åtgärder är det? Herr Adamsson har redan varit inne på den frågan. Vi får försöka införa en viss begränsning av anförandena i kammaren. Jag tror inte så mycket på möjligheten att åstadkomma s.k. frivilliga begränsningar. Jag tror mer på utvägen att bereda möjligheter för talmannen att ingripa med förslag om tidsbegränsningar vid vissa tillfällen när det är trängsel på kammarens talarlista. Men det finns också andra möjligheter. Om vi ser på de konstitutioner som finns ute i världen får vi många uppslag. Personligen tänker jag härvid på Förenta Nationernas generalförsamling som när det gäller anförandena naturligtvis har mycket större besvärligheter än vi. Det är där visserligen bara 124 ledamöter men de representerar 124 parter. Vid större debatter i denna församling hör det till ordningen, att nära nog var och en av de 124 delegaterna skall hålla mycket långa anföranden. Hur gör man där? Jo, man ger publicitet åt de diskussioner som förts och de resultat som uppnåtts i utskot ten. — Detta är en av många tänkbara vägar. Grundlagberedningen får emellertid närmare undersöka saken. En fråga förtjänar i sammanhanget särskilt intresse, och jag skall säga några ord om den. Grundlagberedningen kommer nu mycket snabbt att behandla möjligheten att utse suppleanter för riksdagsmännen. Suppleantinstitutionen skulle måhända kunna utformas så, att man skulle kunna vara benägen att minska de egentliga riksdagsmännens antal. Men då får vi inte, herr talman, kopiera Norges system med varamänn, utan vi måste ge suppleanterna större befogenheter än varamännen har. Det är på sådana vägar vi får söka oss fram för att komma till rätta med kammardebatterna. Det finns naturligtvis många frågor inom reformförslaget som är väsentliga. Dit hör spörsmålet om sänkt rösträttsålder, en fråga som centerpartiet och folkpartiet drivit under många år. Jag skall inte repetera den argumentering vi brukat föra på denna punkt. Jag vill bara påminna om gårdagens diskussioner i kamrarna, där det rådde enighet om att de unga skulle ha sin demonstrationsrätt, om det inte gick till våldsamheter. Man medgav alltså möjligheter för ungdomarna att i utomparlamentarisk ordning kunna ge uttryck för sina åsikter. Nu har vi förutsättningar att ge de unga större demokratiskt-parlamentariska möjligheter än förut att genom sin röst påverka samhällsangelägenheternas ordnande. Skall vi inte då göra det? Vi skall skriva in parlamentarismen i grundlagen, heter det. Hur det skall gå till är vi ännu inte riktigt på det klara med, men vi har ändå hittills praktiskt taget varit överens. Det är bara jag som på en punkt har avgivit en reservation, i full vetskap om att min stämma härvidlag blir en ropandes röst i öknen. Det gäller riksdagsupplösning och nyvalsförordnande. Jag har inte gjort ett försök att agitera för min ståndpunkt ens inför mina egna partikamrater, men jag har velat ge min åsikt till känna. Jag anser det inte rimligt att en regering och en statsminister skall ha rättighet att upplösa riksdagen. Statsministern skall alltså enligt min mening inte kunna säga: Jag har visserligen inte nu majoritet i riksdagen för vad jag anser, men är ni inte snälla och röstar med mig, så skickar jag hem er. — Regeringen och statsministern får genom den ordning jag reserverat mig mot en makt, som jag inte vill ge regeringen och statsministern. Jag menar helt enkelt att riksdagen, som ett uttryck för folkviljan, bör vara suverän. Uppstår det en konflikt mellan regering och riksdag är det regeringen som skall vika och inte riksdagen. Vi riksdagsmän sitter inte på våra plaiser på regeringens förtroende, utan det är regeringen som sitter där den sitter på riksdagens förtroende. Jag skulle kunna utveckla detta ytterligare, men jag hänvisar till reservationen. Jag vill bara peka på en praktisk sak i sammanhanget, nämligen att vi börjar få opinionsmätningar genom opinionsinstitut. Resultaten är bristfälliga — det har jag haft anledning att påpeka i många sammanhang. En bättre metodik för opinionsundersökningar är under utveckling. Den kommer så småningom — därom är jag övertygad — att leda till att envar skall kunna veta att om det är ett val i morgon kommer det att bli det eller det resultatet. Skulle regeringen och statsministern i en sådan situation ha möjligheter att upplösa riksdagen skulle de kunna passa på vid tidpunkter som är förmånliga för regeringspartiet. Det är denna och flera andra omständigheter, herr talman, som föranlett mig att såväl i författningsutredningen och i grundlagberedningen som i utskottet motsätta mig detta upplösningsinstitut. Om någon skulle fråga mig vad jag anser viktigast i föreliggande reform — viktigast med tanke på framtidens partiliv — kanske mitt svar skulle bli litet överraskande. Jag anser nämligen att det viktigaste är valsystemet. Jag hörde att herr Adamsson talade om denna fråga. Han sade att han egentligen i botten vill ha majoritetsval, d. v. s. enmansvalkretsar. Jag kallar det enmansvalkretsar, ty jag tror inte att många kvinnor kommer att bli valda i detta sammanhang. Herr Adamsson säger att han helst skulle vilja ha ett sådant system. Det förvånar mig litet, eftersom det valsystem som nu föreslås är rent riksproportionellt. Det ligger så nära den exakta proportionaliteten som över huvud taget är möjligt. Det systemet är den ena extremen i valmetodsfamiljen. Den andra extremen är just enmansvalkretssystemet, som i maximal grad skulle ge favörer för stora partier och framtvinga tvåpartisystem. Det skulle vara intressant att höra herr Adamsson redogöra för hur han kan gå med på den föreslagna reformen och samtidigt vara anhängare av systemet med enmansvalkretsar. Vi måste alltid, när vi talar om valmetoder, göra klart för oss att det här inte bara gäller matematik. Det rör sig också om de krav man ställer på valsystemet. Jag tvingas nu, herr talman, att gå 20 år tillbaka i tiden. Då hade vi den s.k. d'Hondtska metoden, som litet schematiskt skulle kunna beskrivas på så sätt, att man efter den metoden måste komma upp till ett helt mandat, röstmässigt, för att erhålla mandatet. Det besvärliga är ju att man inte kan dela på en riksdagsman. Man kan inte räkna med en halv riksdagsman, en tredjedels riksdagsman 0. s. v. Jo, man har försökt att dela upp perioderna för riksdagsmännen, men det har inte lett till så särskilt trevliga resultat. Det är just detta som är problemet: d'Hondt menar, som sagt, att man måste komma upp till ett röstantal motsvarande en riksdagsman för att över huvud taget få mandatet. Den principen ger givetvis en överrepresentation åt ett stort parti. Läget för 20 år sedan var att högern, folkpartiet och det dåvarande bondeförbundet gick i kartell för att skydda sig mot valmetoden. Det var nog många — inte bara i vårt parti — som ogillade det systemet. Vi lade då fram ett förslag om uddatalsmetoden med spärr. De resonemang som låg bakom utformningen av den metoden är i grunden samma resonemang som lett fram till det förslag om nytt valsystem som nu ligger på riksdagens bord. Vi har till en början sagt att ett valsystem bör vara rättvist i den meningen, att det skall vara samma proportion mellan de mandat som tilldelas de olika partierna och deras respektive valunderlag. Varje röst skall på så sätt tilläggas samma tyngd; det är en grundprincip. Vi insåg emellertid redan då vi kastade fram förslaget om uddatalsmetoden att detta inte går i praktiken. Vi måste ha en spärr mot småpartier som förhindrar partikularisering av partilivet. Man kan diskutera hur hög denna spärr skall vara, men att den bör finnas där ligger utom all diskussion. Är man inte övertygad om den saken, kan man ta sig en titt på vad som har skett i utlandet, t.ex. i Weimarrepubliken och i Frankrike före de Gaulle. Många exempel skulle kunna hämtas också från i dag. Vi skall alltså ha en spärr. Vi i centern ville ha den rätt låg. Vi resonerade om 1,2 och 1,25, men vi stannade vid 1,3 inför de underhandlingar som ledde till den Erlander-Hedlundska koalitionen. Slutet blev att vi fick 1,4, som ansågs vara lämpligt avvägt. Sedan har vi haft detta system, låt vara som ett provisorium, vilket inte heller är något riktigt förhållande. Är det någonting som skall stå relativt fast och inte vara beroende av partistyrkan i parlamentet, är det väl just valmetoden. Vid de underhandlingar som fördes vid partiöverläggningarna och inom grundlagberedningen verkade det åtminstone på mig som om avsikten var att vi skulle behålla uddatalsmetoden med 1,4. Så hände det plötsligt inom grundlagberedningen att man i slutskedet från socialdemokratiskt håll lade fram ett förslag inte med uddatalsmetoden utan med den s.k. valkvotsmetoden. Jag skall inte gå in på de tekniska besvärligheterna härvidlag, ty detta är nu ett överspelat stadium. Detta socialdemokratiska förslag var intressant särskilt på en punkt: man ville ha riksproportionalitet. Det betydde att man avstod från den suveränitet, som valkretsarna alltid haft och som det ansetts att de skulle ha då det gäller mandattilldelningen. Tidigare betraktades det som en ofrånkomlig regel, som man inte kunde frångå, att valresultatet inom en valkrets — och bara detta valresultat — skulle ha inverkan på mandatfördelningen mellan partierna inom kretsen. Man sade att om ett parti t.ex. gör en förlust i Norrbotten, måste Norrbottens valresultat vara avgörande härför och inte att partiet kanske haft ett dåligt resultat i fyrstadskretsen eller någon annan valkrets. Om ett parti vann mandat uppe i Norrbotten, skulle det inte heller kunna ha sin förklaring i att det fått ett gott valresultat i landet i övrigt. Ett förslag lades alltså fram frän socialdemokraterna, och vi fick ta oss en funderare över det. Jag sade mig att det innebar en avvikelse från vad jag kallar valkretsarnas suveränitet — vilken man kanske helst ville behålla — som man dock kunde godta, därför att den öppnar nya möjligheter till förändring och förbättring av valsystemet i övrigt. Från socialdemokratiskt håll framhölls att vi inte bör ha ett valsystem som medger manipulationer partierna emellan. Därmed menade man att partier genom att slå sig tillsammans skulle kunna tiäna mandat på vissa håll men att valsystemet samtidigt, om partierna slog sig samman, även skulle kunna leda till valförluster på andra håll. För att illustrera detta vill jag peka på gotlandsfallet, där alltså en samverkan kan leda till förtjänst för de samverkande partierna. Jag kan vidare ta min egen valkrets som exempel. I Uppsala skulle en samverkan mellan högern, folkpartiet och centern ge ett nytt mandat till socialdemokraterna.

Genom = riksproportionalitetsprincipen fanns det möjligheter att rent tekniskt göra någonting åt dessa förhållanden. En annan sak som var besvärlig i grundlagberedningens arbete var att vi inte var på det klara med hur valkretsindelningen skulle utformas. Den kommer ju att bli beroende av länsindelningsreformen och många andra omständigheter. Man ansåg — med full rätt, enligt min mening — att det vore fördelaktigt att införa ett valsystem som förhåller sig neutralt till valkretsindelningarna. Möjligheter förelåg att också åstadkomma någonting sådant, när man gått in för principen om riksproportionalitet, d. v. s. att de olika partierna skall tilldelas så många mandat som exakt stämmer mot partifördelningarna inom valmanskåren. Men man gör detta med ett undantag. — Jag återkommer här till spärreglerna för att motverka uppkomsten av småpartier. — Jag försökte att få igenom en reform som inte skulle medföra den tröskelverkan som finns i det föreslagna systemet, vilken innebär att ett parti, när det uppnår 4 procent av väljarna, plötsligt tilldelas 4 procent av 350 mandat, d. v. s. 14 mandat i riksdagen. Jag vill betona, herr talman, att även om jag önskar att vi så småningom skall kunna träffa en partimässig överenskommelse om dessa förhållanden, så är detta ändå en teknisk sak och en teknisk sak som jag inte vill lägga alltför stor vikt vid. Viktigare är naturligtvis hur kraftig spärren bör vara. Vi har stannat för att ett parti för att över huvud taget erhålla något mandat i riksdagen skall inneha 4 procent av rikets valmanskår, dock med det undantaget, att det i enskild valkrets skulle krävas 12 procent för att regeln skall sättas ur spel i just den valkretsen. Hur stark spärren skall vara är ett problem som inte låter sig logiskt avgöras. Den föreslagna fyraprocentsiffran är naturligtvis inte på något sätt helig, utan det är en avvägningsfråga om man skall fastställa 4 procent eller, såsom en reservant önskar, välja 3 procent. Men vi har gjort ett bedömande av saken och kommit överens om att ta dessa 4 procent som en lämplig avvägning. — Man bör i sammanhanget komma ihåg att med vårt nuvarande tvåkammarsystem är spärregeln de facto kraftigare, särskilt med tanke på svårigheten för ett litet parti att erövra mandat i första kammaren. Herr talman! Vi har alltså kommit fram till föreliggande underhandlingsresultat. även om vi kanske inte de facto är så helt överens i detaljerna, har vi kompromissmässigt kommit överens. Jag vill uttrycka min stora tillfredsställelse över att något sådant varit möjligt. Till slut vill jag säga att vi inte skall överdimensionera de «motsättningar som funnits till att börja med melian partierna och som fortfarande finns mellan enskilda riksdagsrepresentanter.

Det är värt att konstatera att vi här i kamrarna — jag vågar säga praktiskt taget hela det svenska folket — är överens om det principiella i den parlamentariska demokrati vi här i landet tillämpar. Vi är överens om vad som ibland litet högtidligt har kallats den svenska livsformen. Med det sagda vill jag, herr talman, yrka bifall till utskottets hemställan. Jag undantar två punkter, nämligen reservationen 3 angående nyvalsförordnande och reservationen 6 angående rösträttsåldern.

Herr talman! Herr Wahlund ställde en fråga till mig beträffande mitt uttalande om att jag hyste sympatier för majoritetsval i enmansvalkretsar. Han undrade hur jag då hade kunnat ansluta mig till utskottets hemställan. Jag befinner mig i precis samma situation som herr Wahlund när det gäller nyvalsförordnande. Det föreligger bara den skillnaden att jag inte avgivit någon reservation. Detta innebär att jag i viss mån är en ropandes röst i öknen när det gäller denna inställning. Det finns emellertid en sak som inte klarats ut när det gäller enmansvalkretsarna, nämligen att den som i det sammanhanget har stor makt är den som bestämmer valkretsens storlek och utformning. Här innebär det nya valsystemet en klar fördel även i jämförelse med det nuvarande. Politik är ändå, herr Wahlund, det möjligas konst, och därför har det inte varit så svårt för mig att ansluta mig till detta förslag, även om det utgör en motpol till den principiella tanke som jag omfattar. Det vill jag hålla med om, herr Wahlund.
Herr talman! Herr Adamssons bekymmer om valkretsindelningen behöver inte vara så allvarliga. Jag har faktiskt företagit en del undersökningar om denna sak. I likhet med herr Adamsson trodde jag först att valkretsindelningen skulle vara mycket väsentlig då det gäller ett val med enmansvalkretsar. Men det visade sig att har man bara den principen att valkretsarna skall vara geografiskt sammanhängande, finns det inte några nämnvärda möjligheter till att via valkretsindelningen påverka valresultatet. När herr Adamsson på denna punkt förklarat sig vara en ropandes röst i öknen konstaterar jag detta med tillfredsställelse.

Herr talman! Jag hoppas att riksdagen i dag skall fatta ett historiskt beslut.

I seklets början gällde det främst striden om rösträtten. Efter andra världskriget har uppgiften särskilt varit att skapa respekt för den aktuella folkviljan men också att hävda folkrepresentationens ställning i en tid av inflytelserika organisationer och en växande regeringsmakt. Därför har uppgiften de senaste 15 åren främst blivit att avveckla tvåkammarsystemet och att hindra att en upp till tolv år gammal folkopinion triumferar över den aktuella folkviljan. Den motion som folkpartiets riksdagsgrupp väckte år 1953 — för mer än 15 år sedan — gällde främst denna grundläggande reform: att skapa en enkammarriksdag med omkring 306 ledamöter och samtidigt ett mer rättvist valsystem med riksmandat eller tilläggsmandat. Herr von Friesen påpekade i debatten att den begärda utredningen naturligtvis också skulle kunna ta upp frågan om spärrar, för att inte en rad alltför små partier skulle uppkomma. Den mödosamma väg som författningsarbetet haft att vandra sedan denna motion väcktes och året därpå författningsutredningen tillsattes tänker jag inte här försöka skildra; den tillhör snarare en annan tid och plats. Låt mig endast framhålla att på vårt håll var utgångspunkten att en enkammare borde väljas på en och samma dag genom direkta val. Vi ville ha en ren enkammare, om jag så får uttrycka mig, inte en kombination av ledamöter valda vid olika tidpunkter och med indirekt lika väl som direkt valmetod. Trots vår demonstrerade och självklara vilja att ta hänsyn till andra politiska riktningars uppfattningar kan man våga påstå att folkpartiets riksdagsgrupp under denna period har intagit en principiellt fast och i en liberal syn grundad ståndpunkt. Det var länge motigt i arbetet för enkammarreformen. Den utdragna utredningen tjänstgjorde som ett konservativt skydd. Men sedan den framlagt sitt förslag år 1963 började det lossna — på socialdemokratiskt håll dock mest efter valet tre år senare. En uppgörelse om huvudpunkterna i reformen träffades kort tid därefter. Den offentliga debatten har sedan samlat sig särskilt kring tre omstridda huvudfrågor, medan enkammarsystemet som sådant knappast längre på något håll ifrågasatts. Jag tänker på valsystemet, antalet ledamöter i kammaren och det s.k. kommunala valsambandet. Först några ord om valsystemet. Medan socialdemokraterna länge betonade vikten av spärrar mot riksdagens uppsplittring i småpartier vilka nedsätter demokratins handlingskraft, framhöll folkpartiet särskilt vikten av en rättvis mandatfördelning ovanför spärrarna. De tre oppositionspartierna framförde tanken på bevarande av nuvarande valsystem med glidande, d. v. s. stegvis avtagande, spärr allteftersom mindre partier tillväxer. Socialdemokraterna föreslog så småningom i stället ett nytt system med tilläggsmandat och riksspärr på 3 eller 4 procent med extra möjligheter för regionalt starka partier. Utgångspunkten, vilken övriga partiers företrädare redan tidigare hade accepterat, blev att man i huvudask inte skulle underlätta riksdagens uppsplittring i småpartier jämfört med nuvarande ordning. Denna gemensamma utgångspunkt fasthölls sedan. När grundlagberedningens experter med herr Wahlunds betydelsefulla stöd fått fram siffrorna var en sak uppenbar: en spärr på 3 procent skulle ge ett parti med 3 procent av väljarna 10 å 11 mandat i den framtida enkammarriksdagen. Ett sådant parti skulle i den nuvarande tvåkammarriksdagen med den röstfördelning smärre partier haft under 1960-talet eventuellt inte få något mandat alls och i varje fall högst 3 mandat, alltså en ringa del av de 10 å 11 mandat det skulle få i enkammarriksdagen om en treprocentspärr införs. — Även en spärr på 4 procent får under flertalet förutsättningar anses vara betydligt mer välvillig mot smärre partier över denna gräns än nuvarande system. — När man jämför med äldre tiders förhållanden bör man f.ö. inte förbise, att radio och TV numera ger nya meningsriktningar starkt ökade möjligheter att vinna anhängare och därigenom passera spärrarna. En sak har förvånat mig, herr talman, när dessa ting offentligt diskuterats. Åtskilliga yttranden tycks vila på obekantskap med det faktum att nuvarande system med en spärr på 1,4 och relativt små valkretsar är hårt mot småpartierna. Vi skall komma ihåg att alla valkretsar utom fem har högst 9 mandat. I dessa 23 valkretsar får partier med nära 7 procent av rösterna inget mandat alls vid en sannolik partistruktur. I många kretsar räcker det inte med 10 procent av rösterna för att få mandat. Det är detta system vi för närvarande har. Ingen kan å andra sidan bestrida att systemet med riksspärrar har en väsentlig olägenhet; det stora språnget 1 mandattilldelning när spärrgränsen passeras. Men det föreslagna systemet har, som utskottet påpekar, betydande fördelar. Den främsta fördelen är, att valkretsarnas storlek och gränser inte spelar någon roll för mandatfördelningen mellan partierna i hela riket. Herr talman! Det kommunala valsambandet är ett märkligt inslag i författningsreformens historia. Det finns inte omnämnt i direktiven till författningsutredningen. Ingen i denna i mer än nio år arbetande grupp kom att tänka på denna speciella företeelse. År 1962 lade en socialdemokratisk kommitté, i vilken bl.a. herr Erlander var medlem, fram ett förslag till kommunalt program, vari samspelet mellan riksoch kommunalpolitik framhävdes. Men ingen kom på idén att ens snudda vid det kommunala valsambandet. Ingen i denna grupp eller annorstädes hade blivit väckt till medvetande om att de kommunala församlingarnas medinflytande över riksdagens utseende var en huvudbeståndsdel i den svenska demokratin, något som vi senare fick höra. Insikten var inte så klar, sedan förslaget framlagts, att det under första halvåret var möjligt för oss andra att få någon ordentlig redogörelse för vad detta kommunala samband egentligen bestod av. Vem vill bestrida att en författningsdebatt från så grumliga utgångspunkter blev vansklig? Debatten skulle också ta upp kravet på Ööverrepresentation åt det största partiet som ett medel att skapa starka regeringar även när detta parti var i opposition. För vanligt enkelt förnuft tedde sig detta med överrepresentation för det största partiet som ett medel att försvaga en borgerlig regering, inte att stärka den, eftersom det största partiet ju inte ingår i en sådan regering. Men i det politiska livet gäller inte alltid den vanliga logiken. Lyckligtvis försvann överrepresentationskravet under år 1966. Redan tidigare hade den Nyströmska utredningen lagt fram förslag till tre olika slags kommunalt valsamband. Som herr Hedlund ganska snart därefter påpekade, var gemensam valdag inte önskvärd, men dock mindre betänklig än de två alternativen. Kompromissen kom också att utformas i överensstämmelse därmed. Regeringspartiet hade alltså under motstånd från den eniga oppositionen på denna punkt fått sin vilja fram. Grundlagberedningens och partiernas kompromiss innefattade ett kommunalt valsamband genom gemensam valdag. Det tillhör de mera kuriösa inslagen i debatten att socialdemokraterna i pressen sökte avstå från äran att ha drivit fram denna enligt deras åsikt — kärnfråga i vår demokrati och i stället ville ge oppositionen denna ära — en ovanlig generositet. Jag är mycket skeptisk till tanken att den svenska demokratin skulle främjas genom att röstning på kandidater till kommunala församlingar och tili riksdagen sker på en och samma dag. Kommer inte de kommunala frågorna att trängas undan från valdebatten än mer än de hittills har gjort i radions och televisionens epok? Kan väljarna vänja sig vid att vid behov rösta på olika partier en och samma dag för att utkräva ett speciellt kommunalpolitiskt ansvar eller ett därifrån avvikande rikspolitiskt ansvar? Om väljarna i det helt dominerande antalet fall skulle rösta på samma parti vid alla tre valen, kan något speciellt ansvar inte utkrävas. Detta kan i så fall knappast befrämja den kommunala demokratin. De närmaste valen får ge erfaren heter. Själv tror jag att en stark opinion kommer att växa fram för ett anna! system den dag någon gång i framtiden då de radikala reformerna för effektivisering av den kommunala demokratin och länsdemokratin blir aktuella. Den träffade uppgörelsen kommer vi på folkpartihåll självfallet att respektera vid dagens votering. Om ledamotsantalet kan jag fatta mig kort. Folkpartiets representanter har under förberedelsearbetet föreslagit 290 å 300 ledamöter. Uppgörelsen partierna emellan förutsatte emellertid att folkpartiet godtog 350 mandat, en siffra som centerpartiet och regeringspartiet tycktes fästa stor vikt vid. Vi kommer därför, med något enstaka undantag, att rösta för denna högre siffra. Att de som ville ha oss med om detta inte insisterade på att alla fyra partierna skulle ansluta sig, har väckt någon förvåning inom folkpartiet ute i landet. Vi hade och har emellertid att utgå från det läge som skapats. Mittenpartiernas krav på en sänkning av rösträttsåldern med två i stället för ett år tarvar ingen närmare motivering. Det talas i våra dagar mycket om bristande kontakt mellan samhället och partierna å ena sidan och ungdomen å den andra. De unga har en känsla av vanmakt, sägs det, som väl till en del ligger bakom de excesser som förekommit i några — lyckligtvis långt ifrån alla — demonstrationer under det senaste året. Om vi visar ungdomarna förtroendet att få rösträtt vid den ålder då t.ex. pojkarna är gamla nog att göra värnplikt, är jag övertygad om att de kommer att visa sig vuxna detta förtroende. Känslan av frustration kommer att försvagas och ungdomen bättre infogas i det demokratiska samhällsarbetet. Dagens reformer innebär en hel del nyheter av betydelse som inte har mött mycken opposition, t.ex. förslaget om det nya institutet misstroendevotum från ett riksdagsflertal. Låt oss inte förbise att konstruktiva förbättringar har gjorts både på denna och flera andra föga omstridda punkter. Många problem återstår emellertid att lösa. Möjligheterna av starkare inslag av personval utan stora olägenheter av annat slag bör enligt min mening prövas; folkomröstningens plats i demokratin blir nog inte permanent så styvmoderligt behandlad som under de senaste årens debatt. Länsdemokratins problem kommer kanske att bli det största av dem 1970-talet får att lösa. Utlandssvenskarnas snålt tillmätta rösträtt måste vidgas, grundlagarnas och andra lagars uttryckssätt behöver anpassas till parlamentarismens realitet. Nog återstår i dessa och andra avseenden stora uppgifter på författningsområdet. Dagens beslut innebär, när det enligt överenskommelse bekräftas nästa år, att Sverige nu sist i raden av de nordiska länderna ger sina medborgare full myndighet att på en gång utse alla sina valda ombud till riksdagen. Därmed får folket möjlighet att direkt avgöra vilken styrelse landet skall ha. Sedan den förlorat folkflertalets förtroende skall ingen regering kunna hålla sig kvar vid makten, stödd på en äldre och svunnen folkopinion. Det betyder en ökad respekt för folkviljan, ett stort framsteg för svensk demokrati. Det har gått nära 50 år sedan de demokratiska krafterna senast flyttade fram sina positioner. Många har i likhet med oss ansett att enkammarreformen har uppskjutits alltför länge. Många inom alla partier anser att dagens reform innehåller svagheter och ofullständigheter. Likväl tror jag att de flesta är beredda att med oss säga: En stor sak är vunnen. Folkets politiska uppfattning får hädanefter ett mera direkt och naturligt inflytande på rikets styrelse. Låt mig tillägga: Vi kan också vara till freds med att en utbredd demokratisk samling i den svenska riksdagen har uppnåtts om denna reform. Jag vill betyga vår stora och uppriktiga glädje över detta. Ingen skall, hoppas jag, finna det obefogat om jag tillika framhäver att vi inom den liberala folkrörelsen betraktar dagens beslut som en milstolpe inte bara i demokratins utan också i liberalismens svenska historia. Liberalismen har varit en drivande kraft bakom alla de mest betydelsefulla författningsbesluten sedan tre kvarts sekel. Det var hos oss som under åren efter andra världskriget alltmer intensiva stämmor höjdes för det författningspolitiska reformarbetets återupptagande i syfte att stärka vårt demokratiska statsskick. Det stora målet skulle vara en enkammarriksdag, vald på en och samma dag genom direkta val. Dessa röster fick snabbt en bred anslutning inom den liberala folkrörelsen. Jag vågar nog säga att det inte är någon obefogad självmedvetenhet om vi upplever det beslut, som riksdagen i dag går att fatta, som en framgång för svensk liberalism. Men först och främst är det en framgång för folkrepresentationens gemensamma strävanden att göra vår demokrati fullödigare, strävanden som ständigt måste fortsätta men som nu har nått ett viktigt etappmål på vägen mot det goda samhället. Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag med de kompletteringar som senare kommer att göras.

Herr talman! Liksom de föregående talarna vill jag som representant för högerpartiet i konstitutionsutskottet uttrycka tillfredsställelse över att de långvariga ansträngningarna att nå en lösning på författningsfrågans politiska kärnpunkter äntligen kröns med framgång. Debatten har varit omfattande och motsättningarna svåra att överbrygga. Inom högern har vi länge rest krav på en enkammarreform med en riksdag, vald i sin helhet av svenska folket direkt vid ett och samma tillfälle. Att en sådan reform nu kan beslutas, är otvivelaktigt en stor vinning och det mest positiva i det förslag som grundlagberedningen utarbetat och regeringen och konstitutionsutskottet tillstyrkt. Det innebär en fördjupning och en förstärkning av vårt svenska folkstyre, att folket nu på ett annat sätt än tidigare blir herre över landets politik genom möjligheten att vart tredje år genom en samlad valhandling avgöra hela riksdagens sammansättning och därmed den politik som skall föras. Det nuvarande tvåkammarsystemet med en likaberättigad första kammare, som utses genom indirekta val och med en betydande eftersläpning i förhållande till den aktuella folkopinionen, går tillbaka på ett föråldrat synsätt från en tid då åt ordet folkstyre gavs en annan innebörd än nu. Det borde ha omprövats för länge sedan och det är tillfredsställande att det nu kan avveckias. Det kan emellertid inte förnekas att tillfredsställelsen över enkammarreformen blandas med tvivel och något missnöje beträffande förslagets närmare utformning. Från högerpartiets sida har vi hela tiden varit främmande för tanken att ett valtekniskt samband mellan riksdagsvalen och de kommunala valen måste konstrueras. Enligt den mening vi framförde i början av överläggningarna i författningsfrågan hade det varit bättre med fristående kommunalval och fyraåriga mandatperioder med val vartannat år som nu. Vi har emellertid accepterat en ordning med gemensam valdag och treårsperioder som ett led i den stora författningskompromissen. Onekligen har en sådan lösning en hel del som talar för sig, främst att det inte kommer att råda någon tvekan om betydelsen av utslaget vid ett allmänt val. Den nuvarande situationen i England, där den socialdemokratiska regeringens politik förefaller ha klart underkänts av en stor väljarmajoritet, medan regeringen ändå kan sitta kvar i ytterligare tre år, kommer inte att kunna inträffa hos oss. Att de rikspolitiska inslagen i kommunalvalen. är dominerande kan man inte heller komma ifrån. Vad som talar mot en gemensam valdag är främst att utrymmet för ett kommunalpolitiskt inslag i valen då måste bli ännu mindre än nu. Denna nackdel har också understrukits både av länsdemokratiutredningen och i justitieministerns direktiv till grundlagberedningen. Den som läser dessa direktiv och vad justitieministern. uttalar i propositionen om den partiella författningsreformen, får ett bestämt intryck av att departementschefen nu i den träffade kompromissens skugga anlägger en mera positiv syn på förslaget om gemensam valdag. Detta anser jag knappast vara berättigat. Riskerna och farhågorna kvarstår, även om lösningen, som sagt, också har sina bestämda fördelar. Därför noterar jag med stor tillfredsställelse den enighet som rått inom konstitutionsutskottet om att den kommunala demokratin bör bli föremål för en samlad översyn i syfte att utbygga och stärka den kommunala självstyrelsen, som är en omistlig del av vårt svenska folkstyre. Resultatet av den reform vi i dag diskuterar får inte bli, att den fördjupning av folkstyret, som man vinner på det rikspolitiska planet, motvägs av en försvagning på det kommunala planet. Det finns all anledning önska, att det initiativ som konstitutionsutskottet har tagit kommer att fullföljas med skyndsamhet och bestämd reformvilja. Om jag sålunda med vissa frågetecken och önskemål i kanten kan acceptera förslaget om gemensam valdag och treåriga mandatperioder, är det däremot inte möjligt att helt godta enkammarriksdagens närmare utformning enligt förslaget. Inom högerpartiet har vi hela tiden hävdat att riksdagen inte bör få mer än 300 ledamöter. Den ståndpunkten intog våra representanter redan vid författningsöverläggningarna i Åre, och den har vidhållits i grundlagberedningen och konstitutionsutskottet. Den paketlösning som framlagts är på den punkten försedd med en reservation från vårt håll. Jag skall inte här upprepa den argumentering som förts, utan hänvisar till den objektiva samman fattning som gjorts i utskottets betänkande och i reservationen 4. Den avgörande synpunkten är, att riksdagen måste få goda arbetsvillkor. Vi kan inte komma ifrån att ett så stort antal ledamöter som 350 måste medföra stora arbetssvårigheter, och de debattrestriktioner, som herr Wahlund här talade om, kan jag inte finna vara någon god lösning. Det är emellertid tillfredsställande att utskottet har varit enigt om att en omprövning av antalet ledamöter måste göras, om ersättare införes för riksdagsledamöter på sätt författningsutredningen föreslog. Vi kan dock inte nöja oss med denna ganska ovissa utsikt att för framtiden få ett mera praktiskt ledamotsantal, och därför yrkar jag bifall till reservationen 4. Sedan finns det också en annan punkt, där jag inte har kunnat ansluta mig till det framlagda förslaget rörande den nya riksdagens arbetssätt. Det gäller en detalj, men en inte alldeles oviktig sådan, nämligen <vårsessionens längd. För närvarande gäller, som alla vet, att sessionen måste vara slut den 31 maj. Förslaget innebär att riksdagen skulle få möjlighet att fortsätta sitt arbete till den 15 juni. Jag anser att det är något riskabelt att öppna en sådan möjlighet. Det kan mycket lätt leda till att sessionen i realiteten alltid kommer att fortsätta in i juni. Detta har också grunidlagberedningen motsatt sig liksom även utskottets majoritet. Frågan är emellertid hur det kommer att gå i praktiken. Jag anser för min del, att det är bäst att inte nu öppna denna möjlighet utan behålla den press det innebär att sessionen skall vara slut den 31 maj. Jag yrkar därför, herr talman, bifall också till reservationen 5. En viktig del i förslaget är att det provisoriska valsystem, som tillämpats för andrakammarvalen sedan 1952, skall avlösas av ett nytt system som innebär riksproportionalitet med en spärr mot småpartier. Det är otvivelaktigt en stor fördel inte minst från principiella synpunkter att valordningen inte längre kommer att vara ett provisorium. Att en bättre proportionalitet åstadkoms är ett gammalt krav från högerpartiet. Förslaget i denna del kan alltså hälsas med tillfredsställelse. Vad som däremot föranleder tvekan är den föreslagna spärregeln. Jag kan inte undgå att hysa vissa betänkligheter mot en så hög spärr som 4 procent av rösterna i riket med den mycket kraftiga tröskeleffekt som därvid uppkommer. Jag har i det längsta tvekat om huruvida inte en spärr vid 3 procent vore tillräcklig. Jag har emellertid stannat för att godta förslaget på denna punkt och har inte reserverat mig i utskottet. Jag har därvid särskilt beaktat vad utskottet utrett om innebörden av det nuvarande valsystemet i förhållande till småpartier. Jag har tagit intryck av de klarlägganden som giorts i detta avseende och som visar, att man inte med fog kan hävda att den nya ordningen innebär en skärpning eller en diskriminering av mindre partier. Till förslagen i övrigt har jag inga särskilda kommentarer utöver vad utskottet anfört. Jag är angelägen att understryka att en noggrann sakgranskning har verkställts inom utskottet, såsom framgår av de ändringsförslag vilka framförs på olika punkter och av de initiativ som utskottet har tagit. Jag vill, herr talman, avsluta mitt anförande med att uttrycka den förhoppningen att det vidare arbetet på en helt ny författning för vår svenska demokrati skall kunna fullföljas med skyndsamhet och med framgång.